Fru talman! Det är inte min avsikt att inkräkta på kammarens måltidsrast. Jag vill bara konstatera att herr Geijer i Stockholm — lika litet som tidigare finansministern — ville uppmärksamma den klara skillnad jag gör mellan att löntagarna givetvis skall ha medinflytande och medbestämmanderätt i deras egenskap av anställda.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 58, som nu behandlas, innehåller förslag till beslut och åtgärder, vilka kan få — och sannolikt också får — återverkningar på vårt lands totala ekonomi, näringslivsstruktur, sysselsättningsförhållanden och mycket annat under många år framöver. Jag skall inte, herr talman, gå in på någon detaljgranskning eller några närmare kommentarer till detta betänkande och de däri intagna förslagen, det har mina centerkolleger gjort tidigare under dagen. I stället skall jag ägna några minuter åt några reservationer som har stor principiell, men också direkt konkret samhällsekonomisk betydelse. Det gäller först reservationen 11 som bl.a. bygger på centerns partimotion nr 1957. I reservationen krävs att regeringen genom riksdagens initiativ tar upp förhandlingar med AP-fondstyrelserna i syfte att tillföra Industrikredit och Företagskredit de resurser som krävs för att ge långfristiga krediter i önskvärd utsträckning till mindre och medelstora företag. Dessa institut — Industrikredit och Företagskredit kallas som bekant mellanhandsinstitut — har en helt avgörande betydelse när det gäller att kanalisera långtidskapital från AP-fonden till de mindre och medelstora företagen. De mindre och medelstora företagen, som vi flitigt behandlat de senaste dagarna, befinner sig i ett ytterst svårt läge just när det gäller långfristig kreditgivning. Det är praktiskt taget så att dessa två institut, Industrikredit och Företagskredit, är de enda möjligheter de mindre företagen har att få tillgång till långfristiga krediter. Obligationsmarknaden är stängd för dem. De har inte haft den tekniska möjligheten att gå ut på obligationsmarknaden och den vägen skaffa sig långa krediter. Man får, herr talman, konstatera att dagens situation är extra prekär för de mindre företagen just när det gäller försörjning med långfristiga krediter genom mellanhandsinstituten därför att för närvarande nära en fjärdedels miljard kronor är infrusna, som inte Industrikredit kan betala ut. Det gäller här dock krediter som är prövade och beviljade. Läget är alltså omedelbart hotande. Jag vill också notera att det här gäller pengar som är beviljade, i många fall av affärsbankerna, oftast i form av byggnadskreditiv. Dessa pengar är inte utbetalda, som sagts i debatten bl.a. av herr Sträng tidigare, för att lyftas av Industrikredit. I de allra flesta fallen skaffar sig nämligen affärsbankerna underhandsbesked från Industrikredit huruvida sådana 125 här lån kan avlyftas, och först därefter beviljas lånet av vederbörande affärsbank. När jag häromdagen tog upp just den här problemställningen i en interpellationsdebatt med finansministern var han helt ovillig att erkänna att våra mindre och medelstora industrier på något sätt var diskriminerade, att de hade en ogynnsam ställning i det här avseendet. När jag lade fram våra förslag om hur man skulle förbättra läget talade herr Sträng om att man i så fall skulle privilegiera den här gruppen. Jag har svårt att förstå det resonemanget och kanske ännu svårare att förstå själva uttryckssättet. Om man ger en missgynnad och eftersatt grupp litet bättre villkor än vad den har haft förut, så säger man väl inte att den gruppen därigenom blir privilegierad. Vi kan dra parallellen med låginkomsttagarna som utan tvivel är mycket ogynnsamt ställda. Om de får bättre villkor så säger man väl inte att de därigenom blir privilegierade. Att de mindre företagen, särskilt de med mindre än 20 anställda, är missgynnade i det här avseendet vill jag återigen med skärpa påstå. De är missgynnade särskilt i fråga om långa krediter. Sedan får både finansministern och andra säga vad de vill i den frågan, men jag vidhåller det påståendet, och jag skall presentera några aktuella siffror som vederlägger varje annat påstående. Företag med mindre än 20 anställda svarar i dag för 28 procent av hela antalet anställda, alltså nära en tredjedel av sysselsättningen, inom industri, handel och servicenäringar. Dessa företag har i dag banklån på ca 1 miljard. De större företagen har banklån på 19 miljarder. Skillnaden är markant. När det gäller återlånen ur AP-fonderna, där större och mindre företag borde vara likaberättigade och rättvist behandlade, har företag med mindre än 20 anställda kunnat låna 13 miljoner i dag. De större företagen har lånat 2 500 miljoner. I fråga om krediter av klart långfristig karaktär, närmast då obligationslån, som är det mest vanliga, har de mindre företagen — de med mindre än 20 anställda — kunnat låna upp 0 kronor och de större företagen ca 20 miljarder kronor. T.o.m. när det gäller de mindre företagens egna institut för långfristiga lån, som jag nyss talat om, Industrikredit och Företagskredit, är relationerna uppseendeväckande ogynnsamma för de mest typiska småföretagen, de med mindre än 20 anställda. De har i dag lån om ca 650 miljoner, medan de större företagen även här är i överläge och redovisar nära 2 miljarder. Vad höves oss för ytterligare belägg, herr talman, för det sanna i vårt påstående att de små företagen är missgynnade och för det angelägna i att våra krav tillgodoses, de krav som finns angivna i reservationen 11? Det finns i det här sammanhanget befogad anledning att ta upp frågan om en allmän översyn av Industrikredits och Företagskredits utlåningsbestämmelser. I reservationen 13 kräver vi en sådan översyn. Den gällande banklagstiftningens bestämmelser om säkerheter vid banklån går ju tillbaka till 1930-talet med den nästan chockartade stämning som rådde i landet efter Kreugerkraschen, med allt vad den förde med sig av kaos och ruin för många företag och många enskilda människor. Det blev mycket stränga bestämmelser i banklagstiftningen efter detta, och man kan säga att bestämmelserna blev utomordentligt formalistiska. Det är mycket stränga formaliteter på den här punkten i den svenska banklagstiftningen. Men det har runnit en hel del vatten under broarna sedan 1930-talet och sedan Kreugerkraschens tid, och kraven på säkerhet är kanske inte lika angelägna i dag, i varje fall inte de mera formalistiska kraven. Förhållandena har ändrats i många avseenden. Jag kan peka på att större företag i dag kan skaffa sig krediter utomlands på ett annat sätt än förut. Genom lagändringar, aktuella i dag, kommer det in nya former, t.ex. konvertibla skuldebrev och vinstandelsbevis. De formerna kan praktiskt taget bara storföretagen utnyttja, och de kommer säkerligen också att göra det. Det är alltså angeläget med en klar förstärkning av Industrikredits och Företagskredits resurser, men även med en översyn av utlåningsbestämmelserna. Det är angeläget inte bara för att man skall undanröja diskrimineringen och skaffa missgynnade småföretag bättre villkor utan även för en förstärkning av näringslivets konkurrenskraft och utvecklingsförmåga samt kanske framför allt när det gäller att avskaffa den alltför stora och bedrövliga arbetslösheten. De mindre företagen har goda möjligheter att göra stora insatser när det gäller att skaffa fram nya jobb. Det finns nästan häpnadsväckande mycket outnyttjad kapacitet hos t.ex. den mindre och medelstora industrin som skulle kunna utnyttjas, om man fick tillräckliga ekonomiska resurser. Det finns idéer och prototyper till nya produkter och över huvud taget en rik uppslagskälla att ösa ur i dessa företag, om de bara får resurser i sin hand. Kravet som framföres i reservationen 12 gäller en för oss i centern utomordentligt viktig effektivitetsfråga med ideologisk bakgrund. Utgångspunkten för det kravet är att kapitalmarknadsutredningen som en viktig riktpunkt för sitt fortsatta arbete beaktar att medel ur AP-fonden i ökad utsträckning tillföres de mindre och medelstora företagen. Vi anser det emellertid vara ytterst viktigt att i alla tänkbara sammanhang — även i ett sådant här sammanhang där vi alltså vill tillföra de mindre företagen ökad andel av AP-fondsmedel — decentraliseringstankarna får möjlighet att konkretiseras. Det är inte bara en politisk och ideologisk fråga, utan det gäller också den ekonomiska effektiviteten. Den största ekonomiska maktklumpen vi har i vårt land i dag är utan tvivel AP-fonden. Vi anser att man bör undersöka möjligheterna att decentralisera detta jättekapital i lämpliga former. Därvidlag kommer naturligtvis företagarföreningarna i förgrunden, men man kan tänka sig kompletteringar i form av regionala utvecklingsbanker. Det kanske t.o.m. är tänkbart — men det vet jag inte, utan det måste självfallet utredas — att riksbankens avdelningskontor i de olika residensstäderna, som har kompetent och i bankärenden mycket kvalificerad personal, skulle kunna kopplas in i detta sammanhang och bli det nödvändiga komplementet. I reservationen föreslår vi att kapitalmarknadsutredningen anmodas att särskilt överväga just dessa förslag. placering av fondpengar i första hand i börsnoterade företag finns en aktningsvärd strävan bland andra motiv, nämligen att tillföra näringslivet riskkapital. Därom är vi ense att det är en aktningsvärd strävan. Men att detta kapital uteslutande, eller i varje fall i största utsträckning, kommer att gå till de största företagen är en allvarlig svaghet. Det har herr Antonsson talat om tidigare här i dag. Det är emellertid uppenbart att dessa allmänna medel som ligger i AP-fonden, vare sig de skall sägas tillhöra löntagarna, de kommande pensionärerna eller något annat kollektiv inte kan satsas på alltför riskfyllda företag, i varje fall inte på direkt undermåliga objekt. De företag i vilka dessa pengar skall satsas måste självfallet vara lönsamma. Och lönsamhet är en förutsättning för investeringsvilja och investeringsförmåga. Jag tror att det erkänns av alla i dag utom möjligen av vänsterpartiet kommunisterna, som har ideologiska invändningar mot detta resonemang.

Detta är gott och väl, herr talman, men vi har sagt och jag har för min del många gånger i interpellationer och motioner betonat att detta bara är den ena sidan av saken. Om åtgärder vidtas för att förbättra näringslivets lönsamhet har det utan tvivel positiva förtecken i fråga om en investeringsstimulans och i fråga om möjligheter till ökad konkurrenskraft. Men det finns också negativa förtecken. Om man ökar lönsamheten i näringslivet, blir utan tvivel de förmögna människorna, de som äger i första hand aktier men även annat realkapital, ännu förmögnare. De anställda får i varje fall inte någon omedelbar del av denna förmögenhetsökning inom näringslivet. De får bara en del i eventuellt ökade årsvinster, som kan bli resultatet av förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Detta är och blir utan tvivel en påtaglig ojämlikhet i de ekonomiska villkoren. Vi har presenterat ett sätt att försöka mildra och dämpa denna ojämlikhet och kanske så småningom komma fram till full rättvisa, nämligen genom ett lämpligt upplagt lönesparande. Det har presenterats många olika modeller för att få ett lönesparande effektivt. Jag har för min del i en motion, som sedermera inarbetats i vår partimotion i det här sammanhanget, lanserat idén om konvertibla sparobligationer. Efter att arbetsmarknadens parter varje år gjort upp om fördelning av de tillgångar som står till förfogande inom näringslivet skall löntagarna kunna få placera en del av löneökningen i konvertibla, dvs. mot aktier utbytbara, obligationer. De skall stimuleras till att göra detta genom att få en skattefrihet under ett antal år just för de pengar som man placerar i konvertibla obligationer. Fördelen med systemet med konvertibla obligationer är att man inte behöver binda sparandet till just det företag där man arbetar. Man kan alltså flytta mellan företagen och ändå ha favören av systemet. Man kan till och med vara anställd i stat och kommun, och det tycker jag är en av de största fördelarna med just detta system. Det ger den fördelen att de löneanställda får en hygglig del av den förmögenhetsökning som uppstår i Nr 99 näringslivet, om man förbättrar lönsamheten. Dessutom kommer den Torsdagen den effekten — det blir alltså en dubbeleffekt — att man tillför riskvilligt 24 maj 1973 kapital till näringslivet, vilket är oerhört viktigt, framför allt för de mindre företagen som alltid lider en konstant brist på sådant kapital. Herr talman! Vi bekänner oss till det marknadsekonomiska systemet här i landet. Vi tror att det är det effektivaste, och vi tror också att det ger den största personliga friheten för de enskilda människorna. Men förutsättningen för att man skall kunna acceptera denna marknadsekonomi och dess verkningar är dock — det har vi gång på gång betonat från vårt parti och vi gör det på nytt — att det finns strama, t.o.m. mycket strama, ramar att arbeta inom, genom vilka en del negativa konsekvenser kan elimineras av ett fritt marknadsekonomiskt system. Det tillkommer alltså statsmakterna att dra upp dessa ramar och göra det på ett intelligent och framsynt sätt så att man inte därigenom skadar vare sig företagsamhet eller enskilda individer. Att ge de löneanställda möjlighet att få del av förmögenhetsökningen inom näringslivet vid en förhöjd lönsamhet är ett medel och jag tror ett mycket intressant och kanske effektivt medel att undanröja just en av de besvärligaste negativa konsekvenserna av marknadsekonomins sätt att fungera. Det kan vara ett steg på vägen mot att helt eliminera ojämlikheten. Det är att ta ett steg på en stig som bör trampas upp för att bli allt bredare och fastare. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1,4, 6, 7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 16 och 18.

Herr talman! Under debatten tidigare här i dag kom finansministern gång på gång tillbaka till påståendet att det inte är någon större skillnad mellan regeringens förslag och kapitalmarknadsutredningens förslag. Jag tycker uppriktigt sagt att det inte är riktigt renhårigt av finansministern.

Det är alltså finansministerns eget referat av kampitalmarknadsutredningens ståndpunkt!

Finansministern säger dessutom att detta är förankrat i det socialdemokratiska partiprogrammet. Det är ju fullständigt klart att man här har två helt oförenliga syften och att det i princip är ett helt nytt förslag regeringen kommit fram med, byggt på helt andra grundläggande värderingar. Det är därför naturligt att frågan om centralstyrning av företagen via AP-medel i den gemensamma deklaration som herrar Fälldin och Helén gjorde den 2 maj angavs som en 129 av de klara skiljelinjerna mellan regeringen å ena sidan och mittenpartierna å den andra. Jag tycker att man i renlighetens intresse skall göra detta klart för sig. Man kan ha olika uppfattningar. Man kan givetvis ansluta sig antingen till kapitalmarknadsutredningens inställning eller till regeringens linje, men låt oss öppet deklarera dessa två linjer. Man kan fråga sig: Kan de som nu vill gå på regeringens linje göra troligt att löntagarna får mera att säga till om inom det företag där de nu arbetar genom att samhället får ett direkt inflytande i företaget? Herr Arne Geijer talade före middagspausen om den känsla av maktlöshet som många löntagare känner. Det är nog riktigt. Men man måste fråga sig: Löses detta problem genom dagens regeringsförslag? I LKAB har samhället praktiskt taget hela inflytandet. Ändå har det många gånger omvittnats, även i dag, att de anställda där har haft en större känsla av maktlöshet än de anställda i många privatföretag haft. Den enskilde löntagaren måste bli myndigförklarad på sin arbetsplats. Det tror jag vi kan vara överens om. Han skall inte bara betraktas som insatt arbetskraft. Han skall vara med och bestämma när företaget skall göra rationaliseringar, när företaget skall köpa nya maskiner, när man vill ändra på arbetsmiljön, när det gäller företagshälsovården. Han skall ha ett skydd mot obefogad uppsägning. Får han nu allt detta genom regeringens förslag? Visst inte! Om det skulle vara så, som man tycks vilja göra gällande, att regeringsförslaget skulle lösa frågorna om de anställdas medbestämmande, då skulle det vara synd om löntagarna i alla de företag där AP-fonden inte köper aktier. Nej, medbestämmandet för de anställda måste lösas genom en verklig företagsdemokrati. Vi har i vår partimotion i anslutning till propositionen begärt att riksdagen skall göra ett uttalande om insyn, inflytande och medbestämmande för de anställda, bättre arbetsmiljö och förbättrad företagshälsovård på arbetsplatserna. Nu finns det olika slag av företagsdemokrati. Den sämsta formen är när företagsnämnden bara sammanträder rutinmässigt och inte får några verkliga arbetsuppgifter. Den sammankallas när fråga uppkommer om företaget skall försäljas eller läggas ner, och då får de anställda vara med och ta ansvaret. Det är den klart förkastliga formen. Det finns en annan form, som väl kan karakteriseras med orden samråd före beslut. Tyvärr har man inte ens nått så långt i många företag. Man beslutar först och talar sedan om för företagsnämnden vad man har beslutat. Men det är klart att samråd före beslut är ett litet steg på vägen. Jag hörde häromdagen en direktör i ett statligt företag säga att en rätt fungerande chef samlar in synpunkter från de anställda innan han sammanfattar sitt beslut. Men här är det fortfarande så att det som de anställda har garantier för är att de skall få framföra sina synpunkter — men det är företagsledningen som sedan fattar besluten. Den här formen av företagsdemokrati kan bli en skendemokrati. Det finns många företagsledare som vill vara progressiva och tillsätter en massa projektgrupper och säger till de anställda: Nu får ni vara med och bestämma här. Ofta utser de själva hela projektgruppen. Så börjar de anställda att resonera i dessa projektgrupper med någon representant för företagsledningen, och så säger företagsledningen plötsligt: Nej, nu har vi inte tid med det här längre, nu måste vi bestämma oss. Och så bestämmer man över huvudet på projektgruppen. Jag måste säga att jag tyvärr fann några av dessa tankegångar i en skrift som Svenska arbetsgivareföreningen gav ut för ett par år sedan. Men detta är ju skendemokrati, det är ingen verklig företagsdemokrati. Företagsdemokratin måste bestå inte bara i att de anställda får framföra sina synpunkter, utan de måste också få en garanti för att deras uppfattning påverkar besluten. Nu går inte detta att åstadkomma omedelbart. Det är en lång och svår väg att gå. När vi har nått därhän, då har vi varit med om den största demokratiseringsprocessen sedan den allmänna rösträtten infördes, när de anställda i sin egenskap av anställda utan hänsyn till om AP-fonden har köpt aktier i företaget eller inte får vara med och bestämma. AP-fondsförslaget är sannerligen inte någon patentmedicin för att uppnå detta mål. Det är inte något verkligt medel för att uppnå medbestämmande på den egna arbetsplatsen, vilket är målet för den verkliga arbetsdemokratin. Vi har i vår motion nämnt några av de saker som vi tycker skall komma till. Vi vill för det första ha ett uttalande för en arbetsdemokrati som motverkar såväl enskild som statlig maktkoncentration, som skapar ökad jämlikhet samt ger de anställda större möjligheter att med kraft hävda arbetslivets sociala mål och aktivt delta i arbetet för företagets utveckling.

För detta krävs att § 32-principen försvinner — det har vi sagt — men givetvis också att 3 § i statstjänstemannalagen och 2§ i kommunaltjänstemannalagen förändras. Herr Helén ställde tidigare i dag en fråga till finansministern som inte blev besvarad. Får jag ställa den till statsministern? Här har nu TCO-S klart sagt ifrån att 3 § statstjänstemannalagen är hårdare mot de anställda än § 32. Skulle inte regeringen, utan att avvakta närmare utredning, kunna göra en ändring i lagen för den statliga verksamheten så att den i varje fall inte blir hårdare än § 32, som vi alla är överens om är felaktig och förlegad och bör upprivas? Skulle vi kunna få ett besked från statsministern på den punkten, så vore det välkommet. Herr talman! Här har diskuterats väldigt mycket det förslag som vi också har fört fram om att löntagarna skulle få andel i företagens kapitaltillväxt. Man har med rätta sagt: Inte kan det faktum att man får några andelar i kapitaltillväxten vara något verksamt medel för att få ett verkligt medbestämmande på arbetsplatsen. Och det är riktigt, av den enkla anledningen — som herr Helén påpekade före middagsrasten — att förslaget inte är framlagt i detta syfte. Vi menar att de anställda i sin egenskap av anställda skall ha medbestämmande. Förslaget om andel i kapitaltillväxten har kommit till av fördelningspolitiska skäl. Och det är inte fråga om allmosor, som en representant för regeringspartiet sade, utan det är en tanke som vinner terräng i Europa. Asplund, som har skrivit en bok om företagsdemokrati i Europa, har pekat på att vinstandelssystemet vinner ökad anslutning i de olika europeiska länderna, och statsministern har också en gång vid Arosmässan uttryckt sympatier för sådana tankegångar, om han nu kommer ihåg det. Det är en viktig och intressant fråga, men den skall inte sammankopplas med frågan om löntagarnas möjligheter att få vara med och bestämma. Känslan av maktlöshet hos löntagarna, som har omtalats här, beror väl till stor del på att vi har sett resultaten av den socialdemokratiska ekonomiska politik som har förts: en stor arbetslöshet, stigande priser, skatteregler som gör att löntagare i vanliga inkomstklasser inte får något egentligt kvar av sina lönehöjningar. Nu ser man att här måste bli en ändring, men då vill jag varna för den patentmedicin som dessa aktieköpen innebär. Låt oss i stället för denna centralstyrning av näringslivet få en decentraliserad ekonomi med medbestämmande för de anställda och med möjligheter för företagen att få den lönsamhet som är nödvändig för att de skall kunna uppfylla de krav som såväl de anställda som samhället ställer på dem! Jag skulle vilja säga att skillnaden mellan vår liberala inställning och socialdemokratin inte ligger i de krav som ställts på företagen. Vi ställer krav på trygghet i anställningen, vi ställer krav på en bättre arbetsmiljö, vi ställer krav på att löntagarna skall få medbestämmande. Men skillnaden är att vi har olika uppfattningar om hur man skall nå dessa mål. Vi tror att man gör det i ett decentraliserat näringsliv. Man tror på socialdemokratiskt håll givetvis mera på en centraliserad politik. Vi tror att det är rimligt att ge företagen möjlighet att tjäna de pengar som fordras för att uppfylla kraven, och därför har vi sagt att det behövs en större lönsamhet just för att företagen skall kunna uppfylla de krav som fackliga organisationer och samhället ställer. Där har vi en skillnad. Man kan ha olika uppfattningar, och det kan respekteras och diskuteras. Men viktigt är ju att de olika alternativen framstår klart för allmänheten.

Herr talman! Med allra största intresse har jag lyssnat till den här debatten. Den handlar om en mycket viktig fråga för det svenska samhället och för de svenska löntagarna. Debatten har på många sätt varit belysande. Jag vill passa på att ge herr Helén en eloge för att han som den ende av de borgerliga partiledarna i alla fall har varit med i hela debatten och troget och med iver deltagit i densamma. Jag vill också passa på att svara herr Gustafson i Göteborg att visst skall vi djupgående reformera statstjänstemannalagen — det ligger ju i Kurt Nordgrens utredningsuppdrag och i förhandlingsrättskommitténs arbete. Under tiden genomför vi inom ramen för DEFF-kommittén ganska långtgående försök. Jag tror det är få privata eller ens statliga företag som hunnit så långt som man där har gjort i försöken inom den Nr 99 statliga administrationen. Torsdagen den Bakgrunden till den här debatten är ju hela ATP-systemet. De 24 maj 1973 borgerliga partierna misslyckades med att förhindra att löntagarna och människorna i Sverige fick en lagfäst rätt till pension. Vi lyckades genomföra ATP efter en uppslitande strid där alla de skrämselargument, som i något urvattnad form har förekommit i dagens debatt, paraderade inför allmänheten — om tvång och förtryck, förstörda reallöner, socialisering och allt det andra. ATP-systemet genomfördes, och det var inget fel att de svenska löntagarna fick trygghet och gemensamt sparade för sin framtid. Den anknytningen finns till dagens debatt att det var oändliga resonemang den gången också om vårt egentliga syfte med hela pensionsreformen. Vi tillvitades alla möjliga dunkla motiv som gällde tvångsdirigering av det svenska samhället, och vi svarade enständigt att för oss gäller det ju löntagarnas trygghet, familjernas trygghet, pensionärernas trygghet, likvärdigheten i det svenska samhället — det är det centrala. Jag tror att de borgerliga partiernas försök den gången att utmåla oss som havande dunkla syften misslyckades, och människorna förstod att det var tryggheten det gällde. Sedan har debatten kommit igen då och då. År 1964 gjorde dåvarande högerledaren sitt försök att dela ut pengar ur AP-fonderna, och det misslyckades. 1960 försökte moderaterna riva upp hela AP-reformen, och det misslyckades. Det har funnits en splittring hela tiden inom borgerligheten om hur man egentligen skulle betrakta det här systemet. I dagens debatt har ju alla de gamla argumenten återkommit och visat de borgerligas splittring och oenighet i en av de viktigaste frågorna i svensk politik just nu. Den splittringen demonstrerades redan när förslaget lades fram och ni ville skjuta behandlingen till höstriksdagen, och den har bestått och närmast fördjupats sedan dess. Jag tycker att den här debatten också visar hur låsta ett par av de borgerliga partierna är i en liberalkonservativ ideologi. När kraven på sysselsättning och inflytande kommer i konflikt med den ideologin blir det alltför lätt sysselsättningen och inflytandet som får vika, inte av ovilja men av ideologisk bundenhet. Ni har gjort det här till en stor ideologisk fråga — inledningen till den största socialiseringsaktion vi någonsin upplevt, har herr Helén sagt. Det är precis detsamma som vi hörde när vi stred om ATP för 15 år sedan. Och det var samma uppläggning av debatten när omsen skulle införas 1960. Då stod vi också inför ett vägskäl: omsättningsskatten och den offentliga sektorns utbyggnad skulle leda till socialisering och tvång. När Investeringsbanken diskuterades 1967 beskrevs också den som inledningen till en omfattande och förödande socialisering. Gunnar Sträng har redovisat argumenten där, och egentligen har i dag inte ett enda nytt argument tillförts debatten utöver dem som framfördes 1967. Men de här katastroferna har inte inträffat. Vi har fått ATP. Vi har byggt ut den offentliga sektorn för de pengar som omsen gav. ATP har varit avgörande för vårt stora bostadsbyggande och kommunernas expansion. Investeringsbanken har haft en framgångsrik verksamhet. Nu är vi där igen. Herr Helén hade vänligheten att hänvisa till en debatt som herr Gustafson i Göteborg och jag förde i oktober 1969, och jag passade på att slå upp den debatten i protokollet. Jag är herr Helen tacksam för hans hänvisning, för det var något av samma tema vi då diskuterade. Jag berömde under den debatten herr Gustafson, och jag är beredd att berömma honom i långa stycken i dag också, för en del av vad han sade kan jag instämma i. Och 1969 sade jag: ”Det är bra att en liberal åskådning förs fram. Slåss för den och sök vinna människorna för den! Detta är utmärkt. Men vi har sagt att denna åskådning ibland leder till felaktiga slutsatser. Jag har beundrat herr Gustafson i Göteborg för att han är något av en ståndaktig tennsoldat här i kammaren — jag har lyssnat på honom många gånger — som alltid säger att nu är vi på väg mot ett för stort statligt inflytande. Jag har också själv stark sympati för gamla gillessocialistiska tankar, och jag har inte alls någon övertro på staten. Det ligger, naturligtvis i extremfallet, en risk i utsträckandet av en statlig maktkoncentration. Man måste emellertid ständigt tänka på vilken situation som för ögonblicket föreligger, och herr Gustafson har verkligen ståndaktigt under 20 år sagt att vi är på väg mot socialisering. Detta var fallet när ATP skulle genomföras, när den offentliga sektorn skulle utbyggas, när vi införde den statliga investeringsbanken, när herr Gustafson på sin tid ville sänka skatterna osv. Det har varit liberalismens öde att på grund av sina farhågor för att vi skulle vara på väg mot en statlig maktkoncentration, som man tycker så illa om, tvingas ställa sig surmulet vid sidan om många av de största reformer som genomförts i vårt land, för att sedan i efterhand acceptera dem. Det är liberalismens tragik.” Detta som jag sade 1969 stämmer ganska bra i dag också. Omloppshastigheten tycks emellertid, att döma av eftermiddagens debatt, bli ännu snabbare nu. När förslaget om AP-fondernas användning för industriell utbyggnad fördes fram var folkpartiet och moderaterna emot det. När kapitalmarknadsutredningen lade fram sitt betänkande gick moderaterna och folkpartiet emot förslaget. Herr Bohman talade om att det var myglingsekonomi och skällde nästan ut de stackars industrimän som varit med i kapitalmarknadsutredningen och gått med på en kompromiss. Moderaterna gick alltså emot detta — det var socialism, det kunde man inte vara med på. Sedan kom regeringens förslag nu i april. Då gick ni naturligtvis emot det också. Det var den största socialiseringsaktion som någonsin genomförts. Det var socialism. Ni gick emot det. Sedan hade vi ett mellanspel här i kammaren då ni sade att ni ville ha uppskov. Då sprack hela borgerligheten. Det framkom sedan att ni ville försöka skjuta frågan över valet därför att ni inte hade kunnat enas. Sedan kom tiden för motionerna. Då yrkade moderaterna och folkpartiet blankt avslag i principfrågan om AP-fondens aktieköp. Och jag förmodar det är meningen — åtminstone har det varit meningen — att folkpartiets och moderaternas representanter i kväll skall rösta på dessa reservationer och följa motionerna och allt det som herr Helén och herr Bohman har sagt under det gångna året. Men vad händer sedan? Jo, när ni vaknar i morgon bitti har ni i princip accepterat denna stora socialiseringsaktion. Om jag rätt tolkat vad ni sagt i dag, så går ni med på Nr 99 principen om en fjärde AP-fond och aktieköp. Ni är med på det. Ni kräver bara vissa ändringar som överensstämmer med kapitalmarknadsut Torsdagen den redningens förslag, som ni tidigare har förkastat. 24 maj 1973 Om det nu är så att ni i dag är övertygade — att ni känner varmt för Allmänna pensionsalla de onda ord ni sagt under dagen och kommer att rösta i enlighet med fondens förvaltning, dem i kväll — men i morgon bitti går ifrån den övertygelsen och ger upp m.m. kampen, så hälsar jag det som en stor framgång. Men jag förstår inte varför ni inte kunde göra det redan i dag och i så fall rösta på centerns reservationer, som ju kommer att vara er övertygelse i morgon — om jag rätt har tolkat dagens debatt. Jag frågar mig: Blir det inte litet besvärligt med trovärdigheten inför era grupper av anhängare, som ni ändå har talat så mycket för i dessa frågor? Man har skojat med Gunnar Helén för att han sagt: Att vara liberal är att vara kluven. Men det är egentligen ett sympatiskt uttalande. Jag skall inte kritisera honom för det. Men om man springer ifrån sina ståndpunkter snabbare än ljuset, så svartnar det för ögonen. Det tror jag är ett fysiologiskt faktum. Det är alltså en engångsföreteelse för i kväll att ni är emot det som nu föreslås. I morgon accepterar ni det men hänger upp er på 5-procentsregeln och vissa andra ting i förslagets utformning. Jag skall snart återkomma till den saken. Och är det så, så är det bra. Men varför skall ni då envisas med att rösta för era reservationer i kväll? Vad gäller hela denna fråga? Ja, vår strävan är att skapa sysselsättning och tryggare arbetsplatser. Vi vill bygga ut industrin. Sverige är ett industrisamhälle, och den industriella utvecklingen och sysselsättning är grundvalen för framsteg. Man har från alla håll sagt att vi behöver mera av s.k. riskkapital. Ute i världen tvekar man inte att göra stora industriella satsningar. Det måste vi också göra här i vårt land, inte minst från näringslivets sida. Och inför dessa krav har löntagarna förklarat: Vi är beredda att gå in med våra pengar för att därigenom skapa bättre möjligheter för tryggare sysselsättning och snabba framsteg. Löntagarorganisationerna vill detta, både LO och TCO. Inom TCO betraktar man detta som ett första steg i riktning mot ett ökat deltagande från arbetstagarnas sida i kapitalbildningsprocessen. Arne Geijer redovisade i dag det väldiga intresse som finns inom LO-kollektivet — han hade fått 1 000 resolutioner, och jag kan bekräfta att intresset är mycket stort. Jag tror det var ett avgörande misstag från svensk industri och svensk borgerlighet att inte se det positiva i detta. Löntagarna har sagt: Vi är villiga att vara med och bygga upp svensk industri. Vi är villiga att satsa en del av våra pengar på detta, men då vill vi också ha inflytande. Att oppositionen av ideologisk förblindelse har mött detta på ett negativt sätt tycker jag är tragiskt. Ni säger att det leder till en maktkoncentration om arbetstagarna får ökat inflytande. Men då är ni borta från verkligheten! Herr Hermansson räknade i dag upp vissa fakta ur koncentrationsutredningens betänkande, och oavsett om ni ogillar herr Hermanssons åsikter måste ni erkänna att de fakta han redovisar är riktiga. Vi har en mycket stor privat maktkoncentration i Sverige nu. Man kan inte komma ifrån att så är 135 fallet, och den koncentrationsprocessen har gått vidare på senare år. Vad gör ni åt detta? Ingenting alls! Ni talar om decentralisering. Men om i denna maktkoncentration — som finns och som jag har beklagat många gånger — löntagarnas representanter går in, blir därmed inte maktkoncentrationen större. Det blir, som Dagens Nyheter påpekat, en maktspridning. Det tillkommer en faktor till i sammanhanget, nämligen den fjärde AP-fonden, som går in i företagen, om än i de flesta fall inte med så stora poster. Det blir en maktfaktor till och inte bara de 17 grupperna — tror jag det var — som herr Hermansson nämnde. Dessutom är den maktfaktorn betydligt mer decentraliserad än de andra därför att — som jag sade redan den 14 april och finansministern dagen före — det normala kommer att bli att fonden uppdrar åt de lokalt anställda att företräda fonden på bolagsstämmorna. Det blir några representanter till på bolagsstämmorna — kanske katter bland hermelinerna enligt somligas uppfattning — men det blir en maktfaktor till. Och det innebär en maktspridning, det kommer jag inte ifrån! Den maktfaktorn är någonting annat än de traditionella kapitalägarna, och då blir ni oroade. Det är så! Jag vill också säga några ord om småföretagen, som har varit uppe i debatten i dag. Liksom löntagarna i det kapitalistiska samhället är underlägsna kapitalägarna är småföretagarna underlägsna storföretagen. De har inte lika lätt tillgång till kapitalmarknaden, de har inte lika lätt att bygga upp en exportorganisation fastän de är duktiga exportörer, de har inte lika lätt att finansiera en teknisk utveckling eller en marknadsföring, de blir beroende av storföretagen såsom underleverantörer. Vi har ett intresse av att stärka småföretagens självständighet, vilket motverkar en maktkoncentration. Och det sker genom att vi nu satsar pengar på exportfrämjande åtgärder, på att hjälpa till med marknadsföring och strukturrationalisering. Industrikredit och Företagskredit har på ett år fått 600 miljoner kronor — dvs. mer än hela satsningen på AP-fonden för aktieköp i industrin — och i fjol fick de också nära 600 miljoner kronor. Och nu bildar vi företagskapital. Allt detta sker inte för att staten skall dirigera småföretagen utan för att i marknadsekonomin stärka småföretagens ställning mot de stora företagen och de stora bankerna. Många småföretag begriper att det förhåller sig så: de skall vara självständiga såväl gentemot storbankerna, storföretagen som staten. Till denna frigörelse för de mindre företagen kan samhället medverka genom att ställa resurser och service till förfogande utan att dirigera dem. Talet om maktkoncentration förstår jag därför inte. Vi har en maktkoncentration i Sverige — det är ett faktum. Den föreslagna åtgärden minskar maktkoncentration, bidrar till en maktspridning — det är också ett faktum. Jag har däremot inte påstått att den på ett avgörande sätt förändrar maktkoncentrationen. Ni säger att åsnebryggan, den stora skiljelinjen här är de 5 procenten. Det är vad ni har byggt upp här i dag. Mot en S5-procentsspärr finns det rent rationella argument. Vi kan tänka oss ett läge där löntagarnas representanter i fondstyrelsen anser att det för sysselsättningen i en bygd, i en bransch eller i ett företag är nödvändigt att gå in med, säg 10 procent av aktiekapitalet — annars kommer inte projektet i gång. Skall vi då centralt förbjuda dem att göra detta? Eller ett annat exempel: Tänk er att ett svenskt företag skall köpas upp av ett multinationellt företag. Skall vi då säga: Utländska intressen får gärna köpa 10, 20, 30 procent eller mer av detta företag, men svenska löntagare måste stå passiva vid sidan om. Vi låser dem vid 5 procent. Men med 10 procent av aktiekapitalet hade de kanske klarat att behålla företaget i svensk ägo. Centerpartisterna brukar försvara böndernas aktieköp med att man därigenom har förhindrat utländskt inflytande, multinationella företag. Är löntagarna alltså sämre skickade att hävda svenska intressen än bönderna? Vid sidan av detta finns det mycket klara, praktiska skäl för att man tagit bort S-procentsregeln. Detta rymmer också en viktig principfråga som är av ett helt annat slag än det ni talar om här i dag. Jag har varit på många fackliga möten där vi har diskuterat AP-fondsfrågan. Vanliga löntagare har stått upp och sagt: Varför skall riksdagen sätta sig som förmyndare över oss? Varför skall vi just begränsas på detta sätt? Det är ju i allra högsta grad våra pengar det gäller, och det är våra representanter, folk som vi har nominerat och som vi har förtroende för, som sitter i fondstyrelsen. Varför skall ni gå in och begränsa deras handlingsfrihet? Vi vill själva bestämma. — Utom de praktiska skälen finns alltså denna mycket naturliga reaktion hos löntagarna att ta hänsyn till. Jag tycker att herr Antonsson bör tänka på det. Ni brukar ju köra affischer där det sägs att centern tycker som LO. Dessa begränsningar kommer löntagarna att uppfatta så att centern vill sätta sig som förmyndare över LO. Den här frågan är mycket intressant. Min grundsyn är att det här är löntagarnas pengar, och vi satsar dem på att bygga ut vår industri. Det är så stora ting det rör sig om att samhället också måste ha några representanter med. Men i princip skall samhället/staten så litet som möjligt kontrollera denna verksamhet. Man får lita på att löntagarna har ett eget omdöme. Men det är ni som företräder alla möjliga former av statskontroll. Staten skall kontrollera att de inte har mer än 5 procent av aktiekapitalet, staten skall ha särskilda revisorer, staten skall ha det ena efter det andra. Det reagerar löntagarna mot som ett förmyndarskap. Jag har mött resonemanget att när det gäller privatkapitalister och bönder vill de borgerliga ha så litet som möjligt av samhällskontroll; deras ärenden skall inte kalfatras i riksdagen och för dem skall det inte finnas alla möjliga begränsningsregler. När det gäller löntagarnas affärer är de däremot intresserade av statskontroll, som herr Burenstam Linder var inne på när han antydde, att om den så att säga ”borgerliga staten” får kontrollera löntagarnas affärer, då kan man t.o.m. acceptera socialismen. För mig är detta i stället ett sätt att frigöra löntagarnas möjligheter att agera i det ekonomiska livet på den punkten, och då blir era begränsningslinjer en form av förmynderskap, som löntagarna inte accepterar. Det är skälen i den principiella frågan, förutom de rent praktiska och rationella skälen. Nu har flera talare varit uppe och sagt: Ja, men det där skapar väl inte plötsligt ekonomisk demokrati? Nej, det har jag inte heller påstått. Jag har påstått att det är klokt och bra för sysselsättningen och för uppbyggnaden av vår industri, och jag har påstått att det medverkar till maktspridning i det svenska samhället och till ökat inflytande för löntagarnas organisationer. Det löser självfallet inte den ekonomiska demokratins problem — det har jag inte påstått — men det är en del i en helhet. Jag tror att vi upplever något oerhört intressant i industrisamhället. Skall vi lösa dess problem, dess spänningar och motsatsförhållanden, måste de vanliga arbetarna och tjänstemännen — löntagarna — få ett större inflytande i det ekonomiska livet. Det inflytandet skall de inte i första hand ha som kapitalägare — detta har herr Helén delvis förstått. Det är så lätt att tro att en löntagare här får inflytande, om han köper en inträdesbiljett i form av en kapitalandel: därmed skulle han bli delaktig i ett inflytande, och t.o.m. om han tillhör det socialdemokratiska ungdomsförbundet får han ju uppträda på stämmorna. Men det väsentliga är att löntagaren skall ha rätt till ökat bestämmande i sin egenskap av löntagare, arbetare och tjänsteman därför att han satsar sitt produktiva liv, sin arbetsinsats, på en verksamhet. Det traditionella är att kapitalägaren bestämmer däröver, dvs. att faktorn arbete är underlägsen faktorn kapital. Därvidlag måste en helt genomgripande utjämning ske! En sådan kan åstadkommas bara genom en långsiktig strategi och en hel rad av program, och det är vi i färd med att tillsammans med de fackliga organisationerna försöka genomföra. Där finns redan styrelserepresentationen, där finns den bättre arbetsmiljön och skyddsombudens förstärkta ställning ute på arbetsplatserna, där finns AP-fondsförslaget, där finns anställningstryggheten, som ju avskaffar en väsentlig del av § 32-systemet, nämligen rätten att fritt avskeda människor. Där finns nu också utredningen om vidgad förhandlingsrätt, som på ett genomgripande sätt kommer att förändra förutsättningarna för både § 32 och statstjänstemannalagen. Som helhet innebär detta att löntagarna flyttar fram sina positioner så mycket som möjligt: i samhällsekonomin i stort, i sina branscher, på den enskilda arbetsplatsen och på verkstadsgolvet. Detta är inte något tvång, någon maktkoncentration eller någon centralisering, utan det är en strävan att frigöra den väldiga kraft som finns hos löntagarna ute i det svenska samhället till ett positivt ansvar och en positiv medverkan i det svenska samhällets uppbyggnad. Det är det frågan om, och det har jag kallat — och jag kommer envist att fortsätta att kalla det så — begynnelsen till den största demokratiseringsprocess och decentraliseringsprocess som ägt rum i det svenska samhället efter den allmänna rösträttens genomförande. Det är en mycket stor jämlikhetsfråga: jämlikheten mellan arbete och kapital. Per Albin Hansson sade en gång att socialdemokratins arbete kunde indelas i tre skeden. Det första skedet var kampen för den politiska demokratin, den allmänna rösträtten. Den kampen fördes tillsammans med liberalerna, som där spelade en mycket stor roll. Det andra skedet var kampen mot massfattigdomen och massarbetslösheten och för de sociala reformerna som krävde stora ingrepp i ekonomin. Där gick vi inte längre sida vid sida med liberalerna. Det tredje stadiet som han förutsåg var den ekonomiska demokratin, när samhället hade mognat för den. Då skulle människorna bli mer och mer delaktiga i de frågor av vilka deras Nr 99 bärgning berodde. Vi har nått det skede i det svenska samhället då det Torsdagen den har mognat för denna demokratiseringsprocess, och den skall vi driva 24 maj 1973 Jag har konstaterat till min sorg att de borgerliga partierna i så många Nn av dessa frågor är splittrade, oeniga, ointresserade eller direkt negativa. Vi fondens förvaltning, m.m. måste förstå det moderna industrisamhällets problem, och vi måste ha handlingskraften att gripa oss an med uppgiften att förnya välfärden och ge de ekonomiska och tekniska framstegen en fortsatt mening. Det sker inte genom enstaka reformer — det sker genom en samlad process, en helhet. Men man kan inte gå emot de enstaka reformerna med hänvisning till att de inte löser helheten. Man måste vara för de enskilda delarna för att nå helheten.

Herr talman! Det fanns i statsministerns mycket allvarliga och i många stycken utomordentligt fina anförande ett par valtaktiska broderier, som jag tyckte var så pass hycklande att jag måste bemöta dem först. Det ena var att statsministern skulle hysa sorg över vad han uppfattade som splittring inom oppositionen. — Hörde jag fel? Så lät det i varje fall. Vi kan väl ändå utgå från att skulle statsministern ha rätt och det vore en sådan splittring inom oppositionen, inte skulle statsministern då hysa sorg över det. Det andra var att herr Palme undrade hur det känns att snabbare än ljuset springa ifrån sina egna ståndpunkter och förslag. På den motionsslingan skulle jag aldrig kunna tävla med statsministern. Tag bara skattereformen, som nu inte tycks vara någonting värd, skogspolitiska utredningen, regeringens tidigare nej till polisens behov av ökade resurser, kyrka—stat-beredningens förslag! Är det någon som har sprungit ifrån sina ståndpunkter så fort att ljuset inte har hunnit med, så nog är det regeringschefen Palme. Men jag skall försöka hålla mig till det väsentliga på de få minuter som jag har på mig. Vi har hunnit en bit på väg när statsministern medger att de anställda har sin egentliga rätt till medbestämmande i sin egenskap av anställda. Men en fråga som vi egentligen inte har hunnit en enda bit med fastän vi har hållit på och debatterat så många timmar är varför regeringen inte här vill erkänna skillnaden mellan kapitalmarknadsutredningens förslag och det av regeringen framlagda förslaget som river alla spärrar och därmed öppnar vägen för en omfattande centralstyrning och socialisering. Jag kan inte fatta, varför detta skall förtigas för de människor som finns här i kammaren och för dem som eventuellt följer frågan ute i landet. Därför måste jag läsa in till kammarens protokoll vad kapitalmarknadsutredningen själv sade på denna punkt. Den erinrade om att den 1957 tillsatta pensionskommittén sade att fonden inte borde åläggas att uppfylla ekonomisk-politiska eller socialpolitiska mål. Kapitalmarknadsutredningen själv har inte funnit anledning att frångå denna uppfattning och har således betraktat AP-fonden som en kapitalförvaltande institution med uppgift att bidra till en effektiv 139 fördelning av kapitalresurserna i samhället. Denna fond skall inte bära ett sådant politiskt ansvar som förbinds med ett ökat inflytande i samhällslivet. Mot detta står ju klart det regeringen genom finansministern har sagt till den egna partikongressen, nämligen att det är fråga om att genom regeringsförslaget skaffa samhället direktinflytande i företagen. Då kan statsministern rimligen inte anklaga oss, som vill trygga pensionstagarnas pengar och säger nej till att använda dem till näringspolitiska experiment, för att vilja äventyra pensionssystemet. Herr Palme har heller inte bevisat att det skulle kunna skapas ett enda nytt jobb på öppna marknaden för de människor som behöver en ökad sysselsättning.

Jag håller med honom när det gäller styrelserepresentationen för de anställda i företagen. Jag håller med honom när det gäller det lagfästa skyddet mot obefogad uppsägning. Jag var själv med 1964 och motionerade. Vi fick till att börja med inte medhåll av en enda socialdemokrat förrän justitieministern, den nuvarande, anslöt sig och sade att det var bland det bästa han gjort i riksdagen. Men hela hans parti gick emot honom i övrigt. Vi har krävt betydligt större möjligheter att vara med och bestämma över den egna arbetsmiljön. Men jag kan inte fatta varför statsministern envisas med att vid sidan av och som likvärdigt med dessa förslag ställa en lösning som icke ger de anställda något verkligt medbestämmande utan lägger i ett antal av regeringen utsedda personers hand hela bestämmanderätten över de medel som här skall satsas under ovissa betingelser. Det är nära på lika galet som om statsministern i en redovisning av er syn på regionalpolitiken efter att ha räknat upp alla de viktiga, positiva inslag, som ni där äntligen kommit med, sade att nedläggningen av järnvägarna och indragningen av postkontoren skulle likställas med de övriga inslagen i regionalpolitiken. Det är här som vi över huvud taget inte kan nå varandra därför att ni söker förvandla det, som i praktiken icke ger åt de enskilda löntagarna ute i företagen en enda ny chans att påverka sin egen vardagstillvaro, digniteten av medbestämmande enligt de former som vi i övrigt är överens om. Det är här jag tycker att debatten ändå borde föra oss något framåt och att vi inte skulle behöva stå och stampa på fläcken som vi gjort nu i många timmar.

Herr talman! AP-fonden skall användas till aktieköp för att öka sysselsättningen. Det var en tes som herr Palme drev och det låter ju bra. Men för att man skall kunna driva den tesen måste man bättre än herr Sträng gjorde före middagen kunna svara på frågan hur det kommer nya riskvilliga pengar till företagen genom att AP-fonden används till aktieköp. Vi fick aldrig något riktigt bra svar av herr Sträng på den punkten. Han talade om att man kanske skulle köpa några aktier på vanligt sätt Nr 99 på börsen och kanske skulle man t.o.m. tänka sig att använda de här 5 å - SO Torsdagen den pengarna till att, under lågkonjunktur, höja det allmänna börsläget. Han 24 maj 1973 sade att han träffat en grupp industriledare, som sagt till honom att man. ZI kanske skulle hitta en del bra företag som vore villiga att sälja nyemission — Allmänna pensionstill AP-fonden. Trots att jag upprepade denna karakteristik av vad herr fondens förvaltning, Sträng sagt, kom han icke tillbaka med något klarläggande av hur det i =. m. princip skulle gå till att föra över riskvilliga, färska pengar till företagen genom de här aktieköpen. Men herr statsministern är kanske — kanske, säger jag — skickligare än herr Sträng och kan redogöra för det här. Man kan tyvärr icke slå upp kapitalmarknadsutredningen och läsa detta, för där har de inte heller lyckats åstadkomma en beskrivning av exakt hur det går till när man genom aktieköp för över pengar till nya satsningar och riskvilligt kapital i företagen. Jag är självfallet intresserad av ett bra svar på den här punkten därför att vi är ense om att vi efter en ganska misslyckad sysselsättningspolitik från socialdemokratins sida under de senaste åren nu måste göra någonting. Låt herr Palme komma med en redovisning av hur det skall gå till i praktiken. Löntagarna skall, säger herr Palme, få ett oerhört ökat medbestämmande med den här nya metoden. Men nog är det staten som har den direkta kontrollen? Staten skall förordna hela styrelsen, där löntagarna för övrigt inte har majoritet. Då undrar man ju: Hur upplever vanliga människor sitt medbestämmande i de företag där staten är ägaren? Upplever vanliga människor medbestämmande i posten, statens järnvägar och LKAB? Herr Palme ställer sig glatt bakom idéen att när AP-fonden har köpt aktier så skall — trots att regeringen inte skrivit det i sin proposition — de anställda få representera aktierna. Men hur skall det bli i de företag som redan är statliga? För närvarande är det ju statssekreteraren i industridepartementet som springer i väg och så att säga representerar Sverige på bolagsstämmorna. Är det inte dags att be de anställda i LKAB, de anställda i statens järnvägar osv. överlämna rösträtten för aktierna i dessa företag? Det vore ju det absolut enklaste, och på den punkten önskar jag ett klarläggande av statsministern här och nu. Det borde vara lätt att ge ett besked. Vi är intresserade av att öka medbestämmandet för vanliga människor, därför att det har blivit inskränkt. Men vore det inte då, herr Palme, en lämplig åtgärd att låta löntagarna få bestämma över litet större del av sin vanliga arbetsförtjänst? Det har ju blivit en allvarlig inskränkning därvidlag. Det ligger väl nära till hands som en demokratiseringsreform att man inte skall ta ifrån löntagarna nästan allt av en inkomstökning. Statsministern skojar med våra förslag om ägardemokrati, ägandespridning. Men låt mig ställa följande fråga: Har en person som förfogar över ett eget hem större medbestämmande över sin bostad än han skulle ha om staten ägde den fastighet han bor i? Det är en enkel och konkret fråga för en statsminister att besvara. Sedan detta med borgerlig oenighet. Statsministern är lika bekymrad om vi är eniga som när vi är oeniga. Det är lika obehagligt för honom bägge delarna. Min ståndpunkt i principfrågan om vad man skall göra och 141 inte göra är att om det nu föreliggande förslaget skulle genomföras, så blir det viktigare än någonsin att vi får en borgerlig regering som kan se till att de olika fullmakter, mycket långtgående, som staten vill bevilja sig själv icke missbrukas. Därför behövs det ett antal inbyggda spärrar. Jag håller verkligen med herr Helén om att om det svartnar för ögonen när man springer ifrån sina ståndpunkter, då är det väldigt svart för herr Palmes ögon för närvarande. Jag skrev ner följande innan herr Helén gjorde sin uppräkning: kyrka—stat, abortlagstiftningen, familjelagstiftningen, brottslighetens bekämpande, skogspolitiska utredningen och skattepolitiken. Det måste vara väldigt svart, herr Palme. Slutligen: Löntagarna skulle flytta fram sina positioner genom att AP-fonden köper aktier. Jag undrar verkligen om löntagarna har flyttat fram sina positioner i länder som har en socialistisk ekonomi. Hur är det på den punkten, herr Palme?

Herr talman! När statsministern refererade den debatt vi hade för några år sedan, missade han själva poängen. Statsministern erkände att den socialliberala modell som jag hade dragit upp i själva verket var ett dråpslag mot den enskilda maktkoncentrationen. Det är i den andan som vi arbetat och som vi år efter år lagt fram förslag i riksdagen. Vi var först med förslag till styrelserepresentation för de anställda. Vi har år efter år begärt skydd mot obefogad uppsägning, vi har år efter år lagt fram förslag om verkligt medbestämmande för de anställda. Det var en stor vinning att statsministern nu sade att verkligt medbestämmande får man inte genom att AP-fonden köper aktier utan det når man på helt andra vägar. Det är just detta vi har sagt, det är det vi har kämpat för och det är där det borde vara möjligt att genomföra reformer i en bred enighet mellan de politiska partierna. Statsministern erkände att det inte innebär något verkligt medbestämmande om några anställda får en inträdesbiljett till en bolagsstämma. Jag var på AB Statsföretags bolagsstämma för ett tag sedan. Det var en person som där ställde alla förslag och röstade. Det är inte där man får medbestämmandet. Det är ute i företagen på alla de olika nivåerna, inklusive styrelserepresentation. Men hur är det med medbestämmandet där statsministern har någonting att säga till om. Harry Schein har ju sagt att det borde vara 143 förbjudet för statsråd att tala om företagsdemokrati, eftersom det inte finns någon så auktoritär institution som kanslihuset. Jag fick inte något svar på frågan om 3 § i statstjänstemannalagen — i varje fall uppfattade jag det inte. Är statsministern villig att ändra den genom ett förslag i riksdagen som innebär att den i varje fall inte blir hårdare mot de anställda än vad 32 § är för den privata marknaden. Det blir inga mer pengar i AP-fonderna genom AP-fondförslaget. Som herr Antonsson påpekat sitter representanter för de anställda i fondstyrelserna, och kapitalmarknadsberedningen har i uppdrag att se till hur man skall kunna få ut riskvilligt kapital till näringslivet. Det bör den fortsätta med. Den avgörande frågan är om vi tror på ett centralstyrt eller på ett mer decentraliserat näringsliv. Vi är inte ensamma om att säga att det kan vara risk för en statlig maktkoncentration, om AP-fonden får för mycket att säga till om.

Herr talman! Om statstjänstemannalagen vill jag till herr Gustafson säga att självfallet skall den undergå en djupgående reformering i samklang med den reformering av hela arbetsmarknaden som vi nu förbereder. Dessutom har vi en ganska långtgående försöksverksamhet inom det s.k. DEFF. Ja, herr Gustafson, det är sant att den liberala modellen är ohyggligt decentraliserad och naturligtvis ett dråpslag mot storföretagen ute i landet — om den skulle förverkligas. Det var vad jag sade 1969. Men den existerar ju inte i sinnevärlden. Ni hade ett uppsluppet förslag 1969 om att avskaffa de privata stiftelsernas rösträtt på bolagsstämmorna. Det skildrades i pressen som ett dråpslag mot Wallenberg — men det försvann under bordet. Ni talar och talar om den decentraliserade socialliberala modellen, men ni är mycket sällan med om någon åtgärd som på något sätt begränsat de stora privata maktkoncentrationerna eller de stora privata kapitalägarnas makt. Det är ju en svårighet. Men ibland kan liberalerna komma med en bit på vägen, och jag ser det som positivt när ni gör det. Men det är ju ett elände att det inte finns någon kontakt mellan er ideologi och verkligheten. Därför försöker ni blunda för verkligheten, medan vi talar om att vi har en stor privat maktkoncentration, som naturligtvis är en betydande svårighet ur demokratisk synpunkt i vår typ av samhälle. Herr Antonsson var verkligen intressant. För det första erkände han att de statliga insatserna för småföretagsamheten är av utomordentlig betydelse för att stärka dess självständighet. Ja, så är det. Dessa insatser skall vi naturligtvis fortsätta med. För det andra sade han: Men vet inte herr Palme att det är 20 miljarder utlånade till näringslivet? Jo visst vet jag det. Löntagarna har varit oerhört positiva till småföretagen och näringslivet, som har fått väldiga belopp av löntagarpengar ur AP-fonderna — titta bara på de senaste fonderna, 600 miljoner till Industrikredit och Företagskredit två år i rad, företagskapital som finansieras i AP-fonderna som köper aktier i små företag. Man kommer att få fortsätta att göra dessa insatser. Nr 99 Sedan AP-fondssystemet kom till är det ju ingen människa som har Torsdagen den tvekat att gå till AP-fonden och låna, bara för att det så att säga luktade 24 maj 1973 arbetare och tjänsteman om pengarna. De har tvärtom stått i kö. Och det är väl bra att näringslivet har fått låna 20 miljarder ur AP-fonderna! Det har inte betraktats som en spekulation med pensionärernas pengar. Men vad är då skillnaden nu? Jo, det är att tidigare har löntagarna gått med på detta utan att kräva någon motprestation i form av inflytande eller delaktighet i förmögenhetstillväxten. Eftersom det alltså icke blev någon som helst förändring vare sig i inflytandeförhållandena eller i ägandeförhållandena, har det faktum att 20 miljarder slussats ut till näringslivet icke väckt någon som helst irritation. Men när en liten del av detta, 500 miljoner eller 0,8 procent av fonderna skall gå in och få del i ägande, förmögenhetstillväxt och inflytande, då upplevs det hela som väldiga uppspel och hot om socialisering, förtryck och tvång! Det är först i det ögonblick då löntagarna begärde en liten motprestation som det blev farligt. Jag är glad att herr Antonsson tog upp det här. Därmed avslöjade han alltihop och berättade att det är ett rejält inflytande för löntagarna. Annars hade man inte gått emot förslaget. Herr Antonsson var intressant på en punkt till, nämligen när han sade att det här med fem procent har ju herrar Knut Johansson och Hjalmar Mehr skrivit under. Är de då förmyndare för LO? Herr Johansson kan säkert tala för sig själv, men situationen är helt enkelt den att man gjorde en kompromiss. Ärendet gick ut på remiss, och LO sade att man inte ville ha S-procentsregeln. Vid möte efter möte kom det kravet fram — av praktiska och av principiella skäl. Jag har talat med både Knut Johansson och Hjalmar Mehr, och de säger: Självfallet vill vi ta bort S-procentsregeln, det är klokt att göra det — den reaktionen är självklar. Men skillnaden med herr Antonsson är att han framhärdar. Han gör en stor ideologisk principfråga av de här fem procenten. Han struntar i att LO inte vill ha den regeln och säger tvärtom att det är ett mycket starkt krav från centerpartiet att återinföra den. Därmed sätter han sig som förmyndare. När herr Antonsson och herr Helén försöker göra detta till en stor skiljelinje kan jag bara citera vad TCO:s ordförande sagt: Vi ämnar inte — i motsats till andra, såsom Industriförbundet — hoppa av från vår positiva ståndpunkt i kapitalmarknadsutredningen. De ändringar finansministern gjort i förslaget skrämmer inte oss. Vill politikerna ropa om socialisering, om 5, 6 eller 10 procent av företagens aktier får inköpas, må det vara dem obetaget. Vi tar ställning utifrån våra medlemmars ståndpunkt, och då finner vi att våra krav i alla väsentliga delar har tillgodosetts. Det är då fullkomligt klart var löntagarna står. Varför skall ni vara förmyndare över dem, varför gör ni detta till en principfråga? När det gäller praktiken märkte man att herr Antonsson redan då var långt ute på gungflyet. Då sade han att med multinationella företag är det en helt annan sak, det är farligt, men då får staten gå in och köpa aktier för att rädda fosterlandet. Då var det inte farligt med renodlat förstatligande, då var herr Antonsson inte ett dugg rädd. Men AP-fonder 145 na och löntagarna skulle inte få gå in med sex procent i ett multinationellt företag, därför att då var det farligt, då var det socialism. Den som kan hitta konsekvensen i detta och finna att det är den stora principiella skiljelinjen har gjort en prestation. Herr Burenstam Linder, jag säger öppet att vissa privilegier har man i det här jobbet. Det finns anföranden av en viss intellektuell kvalitet som man icke anser sig behöva bemöta. Herr Burenstam Linder lär vara en produkt av den gamla skolan och skäller på den nya. Hans anförande var inte något betyg åt den gamla skolan. Till herr Helén, som hade principiellt intressanta synpunkter, vill jag säga följande. Herr Helén säger att förslaget inte innebär något som helst inflytande för löntagarna. Men det strider ju mot löntagarnas egen uppfattning, och de är i och för sig bättre skickade att bedöma detta än herr Helén är, eftersom det av dem är självupplevt. TCO säger att ett genomförande av förslaget innebär en begynnande delaktighet i kapitalbildningsprocessen för löntagarna, och LO säger att det ökar löntagarnas ekonomiska inflytande. Det står alldeles klart. Men om vi för ett ögonblick bortser från vad löntagarna tycker, skulle jag vilja diskutera frågan med herr Helén på följande sätt. Låt oss anta ett företag X där fonden har köpt 4 procent av aktierna. Dessa 4 procent av aktierna möjliggör för några representanter, t.ex. två arbetare och två tjänstemän, att delta på bolagsstämman som företrädare för de anställda i företaget. Innebär detta en ökning av deras inflytande i företaget eller icke? Herr Helén säger rent ut att det icke innebär den minsta ökning av deras inflytande. Jag frågar hur han kan påstå det. Det heter mycket riktigt i utskottsbetänkandet bl.a.: ”Om AP-fonden — — — har ett ägarintresse av någon betydenhet i ett företag bör detta förhållande också rimligen stärka den position som de anställdas representanter intar i företagets styrelse.” Själva det faktum att de har ett aktieinnehav stärker alltså de anställdas företrädare i styrelsen. Om det dessutom kommer in ett antal anställda till bolagsstämman i kraft av detta aktieinnehav, ökar det icke inflytandet? Man kan ju ha olika mening om hur mycket det ökar inflytandet, men att det ökar kan ju ingen människa bestrida. Vidare frågade herr Helén: Kan ni bestrida att det föreligger en skillnad mellan kapitalmarknadsutredningens förslag och regeringens förslag? Nej, ingen har väl bestritt att det har företagits ändringar, men i själva principen har man ju följt kapitalmarknadsutredningens förslag. Det är riktigt att det har vidtagits vissa ändringar. Vissa spärrar har tagits bort. Men det är ju spärrar som innebär en statlig kontroll över verksamheten, det kommer vi aldrig ifrån. Borttagandet av dessa spärrar är ju inte så förtvivlat betydelsefullt i och för sig, men jag vill framför allt peka på S-procentsregeln som ju infördes för att man icke skulle ha alltför stor kontroll över löntagarnas verksamhet i fonden utan skulle ställa den friare visavi staten. Med utgångspunkt i den liberala åskådningen borde man ju välkomna detta och inte kräva statskontroll. Herr Hagnell, som sitter på bänken bakom mig i kammaren, har oerhört förtjänstfullt utvecklat grundidén att detta aktieinnehav skall vara ett uttryck för löntagarnas inflytande i ekonomin och att man icke Nr 99 bör skapa alltför stora statliga Sparar Helt utanför samhället kan Torsdagen den aktieinnehavet inte stå, eftersom det ingår i samhällsgemenskapen, men 24 maj 1973 man bör inte lägga på det fler spärrar än vad som är absolut nödvändigt. Det är skillnaden. Allmänna pensions Jag befinner mig i den egendomliga situationen att vara mera liberal än fondens förvaltning, m.m. herr Helén i detta avseende, om man med liberalism menar stärkande av olika krafter i samhället och undvikande av alltför mycket statlig kontroll. För mig är det en socialistisk tanke — det skall jag gärna erkänna — att öka löntagarnas inflytande i ekonomin. I mitt numera berömda citat från 1969 sade jag att jag ofta har haft gillessocialistiska tankar och en rädsla för ett alltför stort statligt inflytande. Därför är det ett konsekvent uttryck för den socialism som jag företräder att öka löntagarnas inflytande, fritt från staten, både i de enskilda företagen, på de enskilda arbetsplatserna och i samhällsekonomin i stort. Det är en väg från maktkoncentration. Slutligen vill jag med anledning av en fråga som ställts säga att jag inte känner vare sig glädje eller sorg om de borgerliga är enade eller splittrade. Låt mig uttrycka det så att jag känner sorg om ni inte är enade omkring våra förslag, så har jag slitit den tvisten. Ni har alltså sagt att det här är en förskräcklig socialiseringsaktion, och den skall ni i kväll rösta emot enligt era reservationer. Får jag nu upprepa den enda fråga jag ställde i mitt inledningsanförande: Kommer ni i morgon bitti att säga: ”Nu accepterar vi principen om AP-fondens aktieköp i företag?” Det är en ganska väsentlig upplysning, föreställer jag mig, om ni talar om det här. Jag skulle hälsa det med stor glädje om ni avgav den deklarationen: ”Vi slåss i dag, ända till i kväll, ända tills vi trycker på knapparna, men fr.o.m. i morgon accepterar vi principen.” Men jag tycker det vore lika bra om ni sade det redan före voteringen, och då vore det mer praktiskt om ni röstade på det sättet också. Men det är en praktisk fråga som jag inte skall lägga mig i. Jag tycker i alla fall att det vore intressant för kammarens ledamöter att få besked. Är det för i kväll ni är emot alltihop det här? Kan vi i morgon säga att i själva principfrågan om aktieköp är vi överens, även om vi i enskildheter kan ha delade meningar? Jag skulle hälsa det som en framgång och som en seger för Sveriges riksdag.

Herr talman! Statsministern trodde att i en decentraliserad, liberal ekonomi fanns det bara några småföretag, och han åberopade en skrift som vi hade gett ut 1969. Jag kanske kan få påminna om att där tog vi upp de multinationella företagen och vikten av att man får regler för dem. Det får inte bli så att man på ett multinationellt företag i New York skall kunna lyfta på telefonluren och avskeda människor på en svensk arbetsplats. Vi föreslog nationella och internationella regler för de multinationella företagen. Vi gjorde en beräkning att svenska staten förlorar ungefär 200 miljoner kronor om året därför att de multinationella företagen här i landet inte betalar skatter i tillräcklig utsträckning, och vi begärde utredningar om den saken. Det tog fasligt lång tid, herr 147 statsminister, innan det blev någonting gjort. Beträffande skatterna har vi ännu inte hört någonting, trots att motioner har blivit bifallna i denna fråga, och först i mars tillsatte man äntligen en arbetsgrupp om de multinationella företagens ställning över huvud taget. Vi tog också upp frågan om stiftelsernas ställning i svensk ekonomi. Statsministern har fått uppfattningen att den frågan föll under bordet. Vi sade i den här skriften att vi inte anser det vara ”skäligt att enskilda personer skall kunna befästa och föra vidare makt över enskilda företag med hjälp av pengar som skänkts till allmännyttiga ändamål”. På grundval av detta principuttalande tillsatte partiet en arbetsgrupp som lade fram ett förslag, och på riksdagens bord ligger i år en motion, där vi ordagrant citerar detta uttalande och begär åtgärder. Så var det med den saken, herr statsminister. Sedan säger statsministern att det inte är någon större skillnad mellan kapitalmarknadsutredningens förslag och regeringens. I sin svepande historiska översikt glömde statsministern emellertid det uttalande som herr Sträng gjorde på den socialdemokratiska partikongressen, nämligen att man nu står inför uppgiften att via fonderna skaffa samhället ett direkt inflytande i företagen. Kapitalmarknadsutredningen säger däremot att man inte tar som sin uppgift att ta ställning till vägar att uppnå ett ökat samhällsoch löntagarinflytande i näringslivet och att AP-fonden som en kapitalplacerande institution inte kan bära ett sådant politiskt ansvar som förbindes med ökat samhällsinflytande i näringslivet. Visst kan man ha olika uppfattningar, herr statsminister, men det är inte renhårigt att framställa dessa två absolut principiellt oförenliga förslag såsom varande samma förslag.

Herr talman! Det finns ingen kontakt mellan den liberala ideologin och verkligheten när vi vill åstadkomma ökat medbestämmande, sade statsministern. Hur var det 1967, när Sven Wedén som partiordförande lade fram förslaget om styrelserepresentation för de anställda och samtidigt skapade förutsättningar för ett omedelbart förverkligande i det företag där han hade huvudintresset? Han erbjöd sig ju t.o.m. att ta in herr Hagnell om det var så att de anställda i företaget önskade honom som representant. Herr Hagnell backade ur, och så blev det verkstadsklubbens och SIF-klubbens ordförande, och det har fungerat alldeles utmärkt. Då var SAP, SAF och LO emot, och ni trodde att vi skulle köra i diket. Men det var ju ni som fick kravla er upp på vägen och åka med på den här vagnen, och nu har vi äntligen denna lag. Sedan skall jag gärna erkänna att om jag i hastigheten i mitt förra anförande på grund av sekundbristen råkade säga att det här med bolagsstämman inte ökar medinflytandet ett dugg, då var det fel. Men det ökar inte nämnvärt de anställdas medinflytande. Detta som nu framställs som en huvudtanke har ni ju inte själva ens tagit upp i propositionen. Och inte tror ni väl ändå att en bolagsstämma som sammanträder en gång om året skulle vara ett organ som ger de anställda ett verkligt medinflytande? Ni vet mycket väl att om det skulle bli konflikt mellan dem som jobbar i företaget och dem som företräder det centrala intresset, fonden, så blir det ytterst regeringen som bestämmer. Nr 99 Här finns en rad exempel på att vi i det förgångna har fått jobba mot Torsdagen den ert motstånd när det har gällt att öka medinflytandet. Vi har anställnings 24 maj 1973 skyddet från 1957. Folke Nihlfors, sedan Cecilia Nettelbrandt och jag själv har motionerat om detta — ni gick emot. Vi har en rad exempel på Rd SR att ni har bromsat. Nu är det bra om ni lättar på bromsen, men det fondens förvaltning, m.m. förslag som tas fram till beslut här i dag ändrar icke något väsentligt på de anställdas medbestämmande. Visst kan det låta som ett försvar för statsministern när han åberopar löntagare som vill ha en hårt centraliserad ekonomi. De har för närvarande regeringens öra. Men det finns minst lika många löntagare — tro mig — som anser att makt bör spridas och som inte är övertygade om välsignelserna med förstatligandet. När herr Palme försöker ställa in AP-förslaget i raden av demokratireformer så blir det därför för många av dem en ren bluff. De anser att aktiespekulationer med AP-medel i stället koncentrerar makten, medan arbetsdemokrati sprider den. De vet av egen erfarenhet att jobben inte blir fler och inte tryggare genom en politik som dirigerar i stället för att stimulera. Detta är liberalismens budskap, och hur mycket statsministern än säger att vi är ”kass” så kommer vi att fortsätta att slåss för det.

Herr talman! Jag har gått i skola på Öland och inte i Sigtuna. Det är klart att vi lärde oss väl en del på landet också, och framför allt lärde vi oss att inte vara imponerade av dem som i likhet med statsministern vill — som jag tycker på ett oförsynt sätt — använda sina privilegier. Därför, herr talman, vill jag upprepa de frågor som jag ställde — så mycket som jag nu hinner på den här korta tiden — och så kan ju möjligen andra bilda sig en uppfattning om huruvida kvaliteten på dem var sådan att statsministern kan begagna den debattmetod han använder. Först frågade jag: Hur skall det exakt gå till för att de olika företagen genom AP-aktier skall få nya pengar att köpa maskiner och fabriker för? Hur skall det bli nu med rösträtten i de statliga bolagen? Är det de anställda där som skall få representera staten-ägaren i fortsättningen eller är det statssekreteraren i industridepartementet, som det är för närvarande? Vidare frågade jag: Skulle det inte vara en väldigt bra metod, intresserade som vi är av att öka medbestämmandet, att något sänka skatterna för att på det sättet öka medbestämmandet över arbetsförtjänsten? Och en praktisk fråga, när vi talar om vad som är bäst — ägardemokrati eller statligt ägande: Har man mera medbestämmande över en bostad som man själv äger — ett eget hem — än om staten äger huset i fråga? Slutligen: Statsministern sade flera gånger att löntagarna skall flytta fram sina positioner. Men vi måste ju se efter hur det är i verkligheten, och då frågar jag: Hur är det i socialistiska länder, i socialistiska ekonomier? Har löntagarna där i verkligheten fått sina positioner framflyttade?

Herr talman! Mitt förra anförande verkade tydligen som något av en ”short sharp shock”, som fru Kristensson brukar tala om — s.k. ögonblicklig pedagogik — och herr Burenstam Linder höll ett helt annat anförande och ställde då ett antal frågor. Jag skall besvara några av dem. För det första: Är det inte bra för medbestämmandet om man sänker skatten så att löntagarna får mera? Jo, det är den avvägning som man alltid har att göra mellan gemensamma och individuella behov, och därför var det naturligtvis sorgligt att de borgerliga partierna, med herr Burenstam Linder som medverkande, röstade emot den sänkning av Januari deg. Torsdagen den För det andra: Det finns inte så många ”statliga hus”, såvitt jag vet. 24 maj 1973 Det är kungen, landshövdingarna och några andra som bor i statliga hus, så jämförelsematerialet är inte stort. Men det är självklart att den som bor Allmänna pensionsmed bostadsrätt eller i eget hem upplever det som en stor fördel i många fondens förvaltning, m.m. fall — det är därför vederbörande väljer den formen. För det tredje: När herr Burenstam Linder talade om socialistiska ekonomier gjorde han det vanliga felet att jämföra oss med Östeuropas diktaturer. Det gör jag aldrig — på samma sätt som jag inte heller jämför utpräglat kapitalistiska partier med länder som har ett kapitalistiskt system men där det råder diktatur. Om man inte hyfsar diskussionen på den punkten är det omöjligt att göra en rimlig debatt. För det fjärde: När det gäller rösträtten i statliga företag skall vi bygga ut medbestämmandet för de anställda i de företagen och har på en del områden hunnit rätt långt med den saken. Det är den vägen vi skall gå. I de privata företagen är bolagsstämman intressant på ett annat sätt, därför att där finns det andra ägare, huvudsakligen enskilda kapitalägare, och där får det då inträda ett annat intresse för samhället. Det är därför bolagsstämman över huvud taget är intressant. För det femte: Hur skall det gå till? frågade herr Burenstam Linder. Men är det så svårt att fatta att vi har en fondbörs, där man emitterar aktier. Fyller inte fondbörsen någon funktion? Herr Burenstam Linder har ju verkat inte bara på Öland utan också i Enskilda banken. Låt oss säga att ett företag nyemitterar med 50 miljoner kronor, som placeras på börsen. Om AP-fonden köper en del av det, så blir det inte sämre investeringar för det. Vid behandlingen av nästa ärende på föredragningslistan kommer riksdagen att debattera riktade emissioner, och då får vi väl återkomma till den saken. Det var frågorna. Herr Antonsson sade sedan att småföretagen har ett lånebehov på flera miljarder, men företagskapitalet räcker bara till aktieköp för 80 miljoner kronor. Men det är ju ändå en rätt fundamental skillnad mellan ett upplåningsbehov och ett behov av ägarkapital. De siffrorna kan man inte omedelbart jämföra. Vidare är det alldeles utmärkt att herr Antonsson för varje anförande kryper närmare mig när det gäller småföretagen. Det var väl då väldigt bra att centern inte lyckades stoppa ATP när ni försökte och i stället ville ha en frivilliglinje — eller vad den kallades. AP-fonderna har ju inneburit något mycket väsentligt för småföretagen, t.ex. de nya instituten, som har gjort dem självständiga. Just från småföretagens synpunkt bör ni därför vara glada över att det gick att skapa AP-fonden. Och var glad för att vi kommer att fortsätta att bygga på den i mån av resurser! Sedan blev herr Antonsson riktigt intressant. Han började nämligen med att säga att det finns storbanker och storföretag och frågade: Varför har det blivit så? Men sedan övergick han till att säga att många småföretag har det svårt, och vi fick aldrig höra den där djupsinniga analysen som vi väntade på. Men det pågår en koncentrationsprocess i 151 vårt samhälle, herr Antonsson, och jordbrukets föreningsrörelse är ett eklatant exempel på att en sådan koncentrationsprocess av rent tekniska-ekonomiska skäl är på väg. Jag hoppas att jag får säga det utan att bli beskylld för att vara ovänlig mot jordbrukets föreningsrörelse. En sådan koncentrationsprocess innebär vissa risker för ett demokratiskt samhälle på vilket område den än äger rum. Och vi skall bara inte tro att det finns några lättköpta lösningar på det problemet. Jag tror att vi kommer att få en typ av ekonomisk koncentration i vårt samhälle, eftersom vi är ett litet land som skall hävda sig på alla möjliga sätt på världsmarknaden. Det är obestridligt. Då måste vi försöka skapa metoder att göra denna maktkoncentration något mera allsidig, att ställa den under demokratisk kontroll och finna vägar till insyn. Och just detta med aktieköpen är en form att skapa nya balanser, förbättrad insyn och yttre demokratisk kontroll. Såvitt jag kunde se kunde herr Antonsson inte längre argumentera för de 5 procenten. Det gläder mig, och jag hoppas också att han slutar argumentera och går med på vår linje. Det vore klokt att följa löntagarna. Jag talade mycket vänligt om liberalismen i mitt första anförande, herr Helén, och då skall inte herr Helén komma och säga: Fortsätt påstå att vi är kass! Det var nämligen inte min avsikt. Jag avsåg att vara vänlig, och jag är fortfarande vänlig. Jag framhöll att svårigheten är att de stora privata maktkoncentrationerna inte finns med i er modell, och det är på den punkten ni inte har kontakt med verkligheten, bara den punkten nämnde jag. Det leder till att ni, så fort vi lägger fram förslag för att stärka samhället eller löntagarnas inflytande visavi de stora maktkoncentrationerna, är rädda för en statlig maktkoncentration — när förslagen i själva verket innebär en maktspridning. Det är på den specifika punkten jag menar att er modell inte har kontakt med verkligheten, och det är min alldeles ärliga och uppriktiga övertygelse. Herr Helén höll sedan ett anförande om folkpartiets intresse för demokrati och demokratisering, och det intresset hälsar jag med tillfredsställelse. Han sade att det som skedde vid herr Wedéns tångföretag blev en stor och epokgörande händelse i svensk demokrati. Ja, det må vara. Nej, sådan representation fanns i statliga företag innan dess. Men då skall vi se hur mycket folkpartiet tål i framtiden. Jag hoppas att ni tål mycket. Vi har nämligen utformat en strategi här i mycket nära samverkan med löntagarnas egna representanter. LO:s företagsdemokratiska program och TCO:s företagsdemokratiska program har så att säga varit grundvalen för vårt handlande. Vi har inte gått ut och sagt: Så här skall löntagarna göra, så här skall löntagarna tycka! Vi har i stället frågat: På vilka vägar vill ni gå vidare? Sedan har vi lyssnat på dem och därefter har vi samstämt våra uppfattningar. Nu har vi kommit i ett läge där vi i alla principfrågor har en uppfattning som stämmer överens med de stora löntagarnas — inklusive denna fråga om AP-fonderna. I TV häromkvällen framgick alldeles klart att detta upplevdes av löntagarna själva som viktiga frågor, precis som vi upplever dem som viktiga. Vi hade samma ståndpunkt i fråga efter fråga. Jag hoppas att folkpartiet förmår skilja sig ur den borgerliga oenighet Nr 99 som fanns i de flesta av de frågorna. I dag var det centern som skilde sig 4 ä z Sa ja é Torsdagen den ur. I vissa av dessa frågor har folkpartiet skilt sig ur. Jag känner ingen 24 maj 1973 glädje över er splittring, jag hoppas att ni alla skall skilja er ur ert 3 förflutna så att vi kan enas om så mycket som möjligt. Men det kommer Allmänna pensionsatt ställa stora krav på partierna! Det kan inte bara plötsligt läggas fram fondens förvaltning, m.m. lagförslag, utan vi måste orka följa med i en långsiktig strategi för att åstadkomma denna stora demokratiseringsprocess. Utan att verka onödigt polemisk vill jag ändå konstatera att jag i alla de anföranden som jag här i blygsamhet har hållit egentligen har haft en enda fråga. Kommer vi i morgon — efter alla dessa hårda ord om socialiseringsaktioner, efter alla dessa hårda ord om vad vi har för oss och efter dessa orimliga påståenden om att vi skall spekulera med pensionärernas pengar, pengar som ni i och för sig var emot att ge pensionärerna — i realiteten att uppnå enighet i principfrågan om aktieköp? Skall vi trycka på knapparna i kväll — i enlighet med partiernas här uttalade uppfattningar — men sedan i morgon vara fullständigt eniga om principfrågan och bara ha olika meningar om vissa inslag i det hela? Detta har jag stillsamt frågat, och jag har inte fått något som helst svar. All right, ni har inga fler repliker nu. För att bespara er besväret att stå upp och säga det till protokollet skall jag själv säga det: Herrarna här har inga fler repliker. Eftersom jag således inte kan fråga er mer får vi nu trycka på våra knappar och fatta beslutet, och när vi vaknar i morgon bitti får vi se vad ni har för uppfattning.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att det är beklämmande att statsministern svarar på många av de stora frågorna så sent att han inte ger oppositionens ledare chansen att gå i svaromål. Jag anser att det är mycket beklagligt att så har skett här i kväll. Jag vill också göra ett annat beklagande. Jag tycker uppriktigt sagt att det är beklämmande att socialdemokraterna här i riksdagen och de socialdemokratiska ledamöterna som i utskottet handlagt frågan fortsättningsvis avhänder Sveriges riksdag möjligheten att besluta om framtida uttag från AP-fonden för aktieköp. Nu avser man att fatta beslut om de 500 miljonerna, men framtida transaktioner skall alltså kunna beslutas direkt av regeringen. Anser man denna fråga så oviktig att den inte behöver behandlas av riksdagen? Jag fick närmast den uppfattningen när jag lyssnade till finansminister Sträng i eftermiddags; han avfärdade hela detta problem som synnerligen enkelt och ovidkommande. En regering med 45 procent av väljarunderlaget kan alltså besluta om 153 aktieinköp med arbetstagarnas pensionspengar. Även om de sociademokratiska ledamöterna och regeringen tillhör samma parti är det ytterst anmärkningsvärt att man kan handla på det sättet. Ingen som helst motivering finns i utskottsbetänkandet. Där sägs bara helt kort på s. 22 att någon anledning att kräva riksdagsbeslut för en sådan ökning, dvs. av kapitalet för köp av aktier, enligt utskottets mening inte finns. Sannolikt finns inget annat motiv än en önskan att förvärva ökad makt, dvs. — som talare från de icke socialistiska partierna anfört här i dag — en önskan om maktkoncentration, något som för övrigt kännetecknar hela detta förslag. Herr talman! Jag är alltså av den bestämda uppfattningen att Sveriges riksdag fortsättningsvis skall besluta i frågor av denna storleksordning. De 500 miljonerna kan i annat fall alltför lätt komma att utökas, och då utan den demokratiska behandling som riksdagen fullgör. Med hänsyn till de stora penningbelopp som i dag finns i AP-fonden — låt vara att de till största delen är bundna — och som framöver kommer att placeras där, ter sig perspektiven, tycker jag, helt svindlande. Börsvärdet på fondbörsens A-lista uppgår i dag till omkring 35 miljarder kronor. AP-fonden omsluter för närvarande ca 60 miljarder kronor. Redan om fyra år kommer fonden att uppgå till det dubbla, för att år 2 000 uppgå till tio gånger dagens fondomslutning eller ca 680 miljarder kronor. Jag vill uppmärksamma kammarens ledamöter på det faktum att det endast tar drygt två veckor eller, för att vara så exakt som möjligt: det behövs 18 dagar för AP-fonden att få in de 500 miljoner kronor det här gäller. Längre tid än 18 dagar tar det alltså inte för de influtna ATP-avgifterna att uppgå till 500 miljoner kronor. Men inte nog med detta: ju längre fram i tiden vi kommer, desto snabbare ökar fondens tillväxt, med det resultatet, att det framöver behövs allt färre dagar för att uppnå beloppet 500 miljoner. Detta exempel visar med vilken fantastisk fart fonden ökar och vilken relativt liten andel som det nu är fråga om — för fonden. Men, herr talman, för företagen är det stora pengar, likaså för människor i allmänhet. Av den anledningen är det ett rättmätigt krav att riksdagen också framdeles skall få ta del i avgörandena i denna mycket viktiga fråga. Det finns en annan grupp människor i samhället, för vilka dessa 500 miljoner är mycket pengar, nämligen de mindre och de medelstora företagen. Det har talats mycket om den kategorin här i dag, inte minst från regeringens sida och nu senast av statsministern. Dessa företag, som är så viktiga för vår industriproduktion och naturligtvis också för hela sysselsättningen och välståndet över huvud taget i landet, har i åtskilliga avseenden missgynnats av den ekonomiska politiken och näringspolitiken. Även detta har fastlagts vid skilda tillfällen under den långa debatten. Som representant för en betydande grupp företagare vill jag slå fast att när det gäller kapitalförsörjningen missgynnas de mindre och medelstora företagen främst på två sätt: för det första drabbas de avgjort hårdare av kreditrestriktionerna än de större företagen och för det andra har de sämre tillgång till den långfristiga kapitalmarknaden än storföretagen. Nr 99 Något om hur de mindre och medelstora företagen har missgynnats av den ekonomiska politiken finns för övrigt beskrivet av folkpartiledamoten herr Annerås och mig själv i motionen 1956, där vi yrkar på att de 227 ifrågavarande 500 miljonerna i stället skall tillställas de mindre och Allmänna pensionsmedelstora företagen såsom långfristigt kapital. fondens förvaltning, Herr talman! Det råder inget tvivel om att de mindre och de ”. m. medelstora företagen är i stort behov av just långfristigt kapital. Det halvstatliga finansieringsinstitutet AB Industrikredit har beviljat 250 miljoner kronor till just denna storleksgrupp av företag men inte kunnat betala ut summan på grund av medelsbrist. När nu herr statsministern talar om hur många miljoner man har beviljat till företagen, inte minst till de mindre företagen, är ju inte detta något särskilt stort plus, när man inte har resurser att betala ut pengarna! Eftersom institutets pengar kommer från bl.a. AP-fonden, är det, anser vi från småföretagarhåll, en besynnerlig politik som regeringen nu ger sig in på. Jag vill i det här sammanhanget, herr talman, gärna understryka att det är nödvändigt att tillgodose de mindre företagens behov av långfristigt kapital. Problemen behöver inte vara alltför stora: låntagarna finns, långivaren finns också och lånen är som jag nyss nämnde beviljade. Det är bara pengarna som fattas. Men varför inte då ta de pengar som det här gäller och låna ut dem till de mindre och medelstora företagen? Jag är övertygad om att det skulle gagna landets ekonomi mera än små statliga aktieportföljer här och var i diverse storföretag.

Regeringens förslag innebär alltså att praktiskt taget alla mindre och medelstora företag i vårt land indirekt avhänder sig kapital för att stödja de stora företag det här är fråga om. Det är kontentan av den debatt som vi för här i dag. Herr talman! Den snedvridning inom vårt näringsliv som vi nu har kunnat konstatera beror enligt vår bestämda uppfattning i mycket stor utsträckning på regeringens stora förkärlek för punktinsatser i stället för generella åtgärder. Jag hade tillfälle att i gårdagens debatt, som gällde industriverket men även näringspolitiken i stort, poängtera detta för industriministern. Aktieköpen motiveras av regeringen bl.a. med att man vill öka näringslivets tillgång på riskvilligt kapital. Men som alltid när man tillgriper punktinsatser är det bara vissa som kan dra nytta av insatserna medan andra i stället missgynnas. Dagens debatt hittills har mycket klart och tydligt visat att regeringens politik när det gäller AP-medlen ingenting annat är än en fördelningsfråga. Jag ser att finansministern nu har kommit in i kammaren, och därför vill jag säga till honom att trots det vackra tal regeringen för om stöd till småföretagen är det beslut som vi nu snart skall fatta, om regeringens förslag går igenom, till stor nackdel för de mindre och medelstora företagen här i landet.

Herr talman! Det är två stora frågor av historisk innebörd som har berörts här under dagen och kvällen: AP-fonden och maktkoncentrationen. I det korta anförande som jag ämnar hålla har jag tänkt koncentrera mig på frågan om maktkoncentrationen. Varför? Ja, den ena anledningen är att det verkar som om partiledare, vice partiledare och andra helt och hållet har glömt vad de en gång i tiden varit med om att besluta och vad de har gått emot. Den andra anledningen är att jag läst en del av folkpartiannonserna om AP-fonderna och vad där sägs om bl.a. maktkoncentrationen. De säger: Förslaget innebär en enorm maktkoncentration. Folkpartiet säger nej till all maktkoncentration. Dessutom var det en debatt för några veckor sedan i riksdagen, närmare bestämt den 3 maj, då en av kammarens folkpartirepresentanter sade följande: ”Från liberala utgångspunkter är vi bestämda motståndare till varje form av ekonomisk maktkoncentration — oavsett om den är statlig eller privat”, och sedan citerade han folkpartiets nya program. Jag understryker detta ”oavsett om den är statlig eller privat”. Jag frågar mig från vilken tidpunkt och vilket år folkpartiet har varit bestämd motståndare till varje slag av maktkoncentration. Tydligen är det först nu i det nya folkpartistiska programmet som citerades i debatten för några veckor sedan. Vid samma tillfälle påstods också att vi från socialdemokratiskt håll försökte ge allmänheten en falsk bild av folkpartiets inställning till den enskilda maktkoncentrationen.

Dra er till minnes vilken inställning ni, samtliga borgerliga ledamöter, hade när vi skulle besluta om denna utredning om maktkoncentration! Det var under 1960 års riksdag. Det fanns ett kompakt motstånd mot att tillsätta denna utredning. Jag har faktiskt plockat fram några citat från det som yttrades vid det tillfället. Jag skall inte nämna namn. På den tiden hette det högermän — nu heter det moderater. Den högerman som förde talan mot utredningskravet sade bl.a.: ”Det är inte utan att man i detta sammanhang erinras om patriarken Isaks ord: Rösten är Jacobs men händerna är Esaus. Bakom motionens allmänna talesätt om ekonomisk demokrati — ett begrepp som inte preciseras — skymtar man en förvirrad uppfattning om det svenska näringslivets ledare och företagare. Motionärerna tycks föreställa sig dessa människor som en klick sammansvurna, vilka, obundna av lagstiftning och moraliska band, maktberusade rumsterar om i samhället efter eget skön.

Han sade: ”Men snälla vänner fondens förvaltning, gå upp i kanslihuset och gråt där, ty det är ju i kanslihuset som 2. Mm. avgörandet ligger. Och går det inte på annat sätt, så tag med i 1-majdemonstrationen på söndag ett standar med texten: Vi begär att Kungl. Maj:t tillsätter en utredning om ägandeförhållandena. — Ni behöver inte ens förklara att centerpartiet gjort en krumelur i marginalen i sammanhanget. Det betyder ingenting — Kungl. Maj:t är lika suverän för det.” Vad har då koncentrationsutredningen åstadkommit? Jag skall bara räkna upp en rad rubriker. 1966 kom delbetänkandet Oljebranschen, och 1968 publicerades följande betänkanden: Kreditmarknadens struktur och funktionssätt, Industrins strukturoch konkurrensförhållanden, Strukturutveckling och konkurrens nom handeln samt Ägande och inflytande inom det privata näringslivet. 1969 utkom betänkandet Läkemedelsindustrin och 1970 det sista betänkandet som heter Stordriftsfördelar inom industriproduktionen. Detta gällde alltså tillsättandet av koncentrationsutredningen och vad den åstadkommit. Men bilden av utvecklingen under slutet av 1950-talet och praktiskt taget hela 1960-talet blir ej fullständig om man inte kompletterar med den analoga frontställningen vid beslutet om inrättande av den allmänna tilläggspensioneringen 1959. Arne Geijer har före middagspausen erinrat om skräckmålningen beträffande det tjugoåriga lönestopp som skulle bli följden av ett genomförande. Det kan dock vara nödvändigt tillägga att svensk arbetarrörelse och för övrigt hela det svenska samhället är stor tack skyldiga den dåvarande folkpartiriksdagsman som hjälpte oss med genomförandet. I dag har vi perspektiv på vad en enskild människas ställningstagande i en minoritetsparlamentarism kan ha för betydelse. Dessa två stora politiska händelser hör intimt ihop med dagens debatt. En rak väg går alltså från dessa händelser över samarbetsutredningen med dess förslag om ett nytt informationssystem för företagens lägesbedömningar och framtidsplaner till kommunala och regionala organ och samhällsorganens planer tillbaka till företagen. Vi har fått offentliga styrelserepresentanter i ett 30-tal aktiebolag och stiftelser och styrelserepresentation för anställda. Som bekant fortsätter diskussionen om löntagarrevisorer. Inrättandet av Investeringsbanken, det nya industripolitiska verket osv. hör också till bilden av en näringsoch arbetsmarknadspolitik, siktande till ökat samhällsinflytande. Så till det jag började med, nämligen maktkoncentrationen och det borgerliga motståndet mot tillsättandet av koncentrationsutredningen och inrättandet av allmänna tilläggspensionen. Min fråga blir då främst till folkpartiet, vars företrädare även här i dag så frejdigt talat om en rad åtgärder för att motverka maktkoncentrationen: Varför detta sena uppvaknande och varför en så fruktansvärd rädsla för speciellt AP-fonden 157 och speciellt, tycks det, den föreslagna fjärde fondstyrelsen? Har de nu verksamma ledamöterna i de olika fondstyrelserna ingen kontakt alls med de organisationer av vilka de blivit valda? Eller är det beskrivningen över hur fonderna förvaltas som skrämmer?

— ”Till andra fondstyrelsen går pengarna från enskilda arbetsgivare med minst 20 anställda. Tredje fondstyrelsen förvaltar avgifterna från enskilda arbetsgivare med mindre än 20 anställda och egenavgifterna från självständiga yrkesutövare. Varje fondstyrelse består av nio ledamöter med var sin suppleant. Ordföranden i varje styrelse utses av Kungl. Maj:t liksom två av första fondstyrelsens ledamöter. Formellt utser Kungl. Maj:t också övriga styrelseledamöter. I praktiken tillsätts de dock av en rad större intresseorganisationer på arbetstagaroch arbetsgivarsidan. I den tredje fondstyrelsen finns bl.a. några personer som jag funderar över: Har de ingen kontakt med sina organisationer, eftersom man där är så fantastiskt rädd för dessa fondstyrelser? Är exempelvis optikermästare Stig Stefanson helt skild från folkrörelserna och intresseorganisationerna? Han tillhör ju tredje fondstyrelsen. Lantbrukare Sigge Oscarsson är inte heller okänd för kammarens ledamöter. Folkrörelser och intresseorganisationer måste väl kunna ha kontakt med sina representanter. Har styrelseledamöterna ingen kontakt med den organisation som valt dem?

Skulle det exempelvis inte vara möjligt att använda AP-medel för aktieköp och därmed begränsa den privata maktkoncentrationen, som ni nu säger att ni bekämpar? Blandningen i vår s.k. blandekonomi skall väl inte vara något en gång för alla givet. Jag har naturligtvis mina aningar om de eventuella svaren med tanke på era tidigare ställningstaganden, som jag redogjort för. Jag avvaktar dock med spänning ett eventuellt svar, om inte i kväll så kanske någon gång i framtiden.

Herr talman! Herr Haglund höll ett anförande med stort patos. Jag har hört honom tidigare tala i dessa frågor lika engagerat, och jag uppskattar honom mycket som kollega här i kammaren. Han nämnde bl.a. det motstånd som folkpartiet visar mot maktkoncentration, oavsett om den är statlig eller enskild. Om han är vänlig nog att stanna kvar och lyssna på det anförande som jag begärt ordet för nu, skall jag redogöra litet för vår inställning. Nr 99 Innan jag går in på mitt egentliga anförande vill jag emellertid ställa ett Torsdagen den par frågor till herr Haglund. Är det inte så att vi har en mycket stor 24 maj 1973 enskild maktkoncentration i vårt land, trots att herr Haglunds parti har suttit vid makten i 40 år? Herr Haglund nämnde något om koncentra Allmänna pensionstionsutredningen. Vad har socialdemokratin gjort som följd av koncenfondens förvaltning, m.m. trationsutredningens intressanta rapporter? Har ni försökt att rätta till missförhållandet med en stor enskild maktkoncentration? Sedan hade jag tänkt ta mig friheten att något bemöta vad statsministern sade i slutet av sitt anförande. Tyvärr har han nu lämnat kammaren, och en enskild riksdagsman kan ju inte göra anspråk på att statsministern skall sitta här och lyssna på hela debatten. Herr Palme menade att socialdemokratin hade kommit med det ena förslaget efter det andra i samverkan med fackföreningsrörelsen. Det kan ligga mycket i det; herr Palme skröt litet med detta. Jag vill gärna ta upp tre saker som jag hastigt har erinrat mig och som gäller folkpartiet i motsvarande situation. När det för det första gäller arbetsdemokratiprogrammens utveckling inom TCO kan jag utan tvekan säga att vi har varit engagerade där. De arbetsdemokratiska programmen för folkpartiet och TCO har i långa stycken utvecklats parallellt. För det andra är det intressant att få erinra om att Landsorganisationen vid sin kongress i september 1971 antog ett mycket förnämligt arbetsdemokratiskt program, som jag är mycket begeistrad i. Flera punkter i det programmet var desamma som folkpartiet hade i sin riksdagsmotion i januari nio månader tidigare.

Det är kanske litet anmärkningsvärt att folkpartiet så fint har kunnat ligga något före eller i varje fall i jämnhöjd med löntagarorganisationerna, när det gäller utvecklingen av arbetsdemokratiprogrammen. Det måste tyda på att vi är ett verkligt löntagarparti med gott ömsesidigt gehör oss emellan. Jag tillåter mig sedan, herr talman, att gå över till det anförande jag från början skrivit. Varken lagstiftning eller fackliga förhandlingar har hittills rubbat det egendomliga förhållandet att den kapitaltillväxt som sker inom företagen helt tillfaller kapitalägarna. Förutsättning för produktion är ju dock både kapitalinsats och arbetsinsats. Men den som gör kapitalinsatsen får hela kapitaltillväxten, den som gör arbetsinsatsen får ingen del därav. Så är lagstiftningen i Sverige i dag. Förhållandet har skapat en enorm förmögenhetskoncentration i vårt land, vilket herr Haglund nyss påpekade. En procent av aktieägarna äger 50 procent av aktiekapitalet. Jag vill faktiskt upprepa dessa siffror: En procent av aktieägarna i vårt land äger 50 procent av aktiekapitalet. 159 Vårt samhälle består dels av en liten grupp medborgare som innehar kapital och som avgör var det skall satsas, dels av en annan oerhört stor grupp som saknar andel i kapitalet eller har en mindre del därav men inget eller ringa inflytande. Den senare gruppen måste för sin försörjning söka arbete i de företag som den lilla kapitalägargruppen äger och driver. Detta är en något drastisk bild av dagens Sverige. Men det kan inte vara rimligt ur fördelningssynpunkt att fortsätta med olika stimulansoch stödåtgärder åt ett enskilt näringsliv utan att samtidigt tillse att de anställda får sin berättigade del av förmögenhetstillväxten inom företagen. Folkpartiet framhåller detta i sina motioner, nr 1470 väckt i början av riksdagen och nr 1942 väckt nu i anslutning till propositionen om AP-aktieköpen. Vi upprepar vårt tidigare krav på ett system ”där löntagarna på individuell basis får andel i företagens förmögenhetstillväxt”. Det är på det viset vi skall sprida kapitaltillväxten i landet till den stora mängden medborgare att disponeras efter vars och ens omdöme. Detta radikala folkpartikrav, som har Sven Wedén som upphovsman, fordrar en grundlig teknisk och ekonomisk utredning för att få bästa möjliga lösning. Det är därför, herr talman, som jag varmt vill yrka bifall till reservationen 18 som avgivits gemensamt av folkpartiet, centern och moderaterna och som kräver just en sådan utredning. I vilken form skall då denna de anställdas andel i kapitaltillväxten inom företagen utgå? Flera metoder kan tänkas, men enligt motionen 820 av en grupp folkpartister förordas att de anställda skall få sin andel av kapitaltillväxten i samma form som aktieägarna sedan många år får sin, nämligen i form av fondemitterade aktier eller s.k. gratisaktier. De anställda blir på så vis aktieägare i det företag där de arbetar, vilket innebär en utvidgning av deras inflytande utöver det som arbetsdemokratin ger dem, vilken senare vi är överens om här i riksdagen. Då är jag faktiskt angelägen att upprepa vad herr Gustafson i Göteborg tidigare sagt och i vilket han fick instämmande av statsministern, nämligen att de anställda skall ha medbestämmanderätt på alla nivåer i företagen i sin egenskap av anställda. Men ingen kan förneka att ett aktieinnehav för de anställda skulle verka i ekonomiskt demokratiserande riktning. De anställda kommer på ett nytt sätt med i investeringstänkande och långsiktsplanering vid det egna företaget genom eget aktieinnehav. En utredning bör lösa problemet hur kapitaltillväxten skall fördelas mellan kapitalägare och löntagare. Fördelningen bör stå i relation till värdet av den årliga insats som kapitalägaren gör och som löntagaren gör. På så vis växer löntagarnas aktieandel i företaget snabbare i arbetskraftsintensiva företag och kapitalägarnas i kapitalintensiva företag. Löntagarna kommer efter hand att överta aktiemajoriteten i arbetskraftsintensiva företag och kapitalägarna behålla den i kapitalintensiva företag. Båda dessa resultat är önskvärda och rättvisa. Det är förvånande att socialdemokraterna i näringsutskottet kan vara till freds med nuvarande förhållande att all kapitaltillväxt tillfaller kapitalägarna ensamma och de anställda blir utan. Så måste man tolka deras vägran att godta ett förutsättningslöst utredningskrav. partiet flera år före socialdemokraterna. Lagfäst rätt till andel i Nr99 kapitaltillväxten kräver vi nu, sannolikt flera år innan socialdemokraterna Torsdagen den kommer med motsvarande krav. 24 maj 1973 Herr talman! Härmed ber jag att ytterligare en gång få yrka bifall till reservationen 18 som också hänvisar till den av mig och en grupp folkpartister väckta motionen 820. Jag hörde i förmiddags en debatt mellan herr Wirtén, folkpartist i 71. M. näringsutskottet, och utskottets ordförande herr Svanberg. Den debatten var i många stycken förvånande åtminstone för mig. Jag fick nästan intrycket att näringsutskottets ordförande inte hade läst vare sig folkpartiets partimotioner eller min motion 820 eller ens reservationen 18 i näringsutskottets betänkande. Jag skall därför be att helt kort få citera ur folkpartimotionen 1470, s. 30: ”Åtgärder som ökar lönsamheten måste således förenas med insatser som innebär att förmögenhetstillväxten och dess avkastning inte förbehålls en begränsad krets kapitalägare. Både de som tillskjuter kapital och de som tillskjuter arbetskraft bör få andel i den förmögenhetstillväxt inom företagen som utgör resultatet av de gemensamma insatserna.” Ungefär samma formulering har folkpartiet i sitt partiprogram. Jag tycker att det korta citatet visar att folkpartiet har ett radikalt grepp i riktning mot ökad ekonomisk demokratisering. Detta med löntagaraktier är ju ingen nyhet. Statsministern sade redan förra året i en intervju i Dagens Nyheter: ”Jag har ingen principiell invändning mot löntagaraktier om de fyller två funktioner. De skall fördela vinsterna och medföra ökat inflytande. Något system som fyller de kraven har jag ännu inte sett.” Nu är det så att herr Palmes socialdemokratiska vänner i näringsutskottet hindrar honom från att få se ett sådant utarbetat system. De har 1971, 1972 och 1973 avstyrkt utredningsförslag från folkpartiets sida. Senare i debatten under eftermiddagen, som jag faktiskt med stort intresse åhörde, har det sagts att flera små aktieägare, enligt folkpartiets förslag, skulle komma att domineras av få stora. Av en annan debattör sades att ett sådant system som folkpartiet förordar kommer aldrig att ge de anställda något reellt inflytande. Men då bortser man uppenbarligen från den möjlighet som finns och redan i dag utnyttjas, att små aktieägare bildar aktieägarföreningar och på så sätt genom samlade insatser på bolagsstämmor kan få större inflytande. Det finns företag som sedan flera år leds av sådana grupper. En talare i förmiddags erinrade om att även en minoritetsgrupp kan utöva ett stort inflytande. Det sades också i förmiddags att det är förskräckligt långt till ett inflytande enligt den väg vi förordar. Nå, det kan vara olika. Om lagstiftningen fastställer relationen vid fondemissioner så att den blir lika med relationen mellan kapitalägarnas årliga insats och löntagarnas årliga insats, alltså lönesummans storlek, kan en förändring av maktförhållandena gå ganska fort i arbetskraftsintensiva företag. Takten accelererar ju eftersom de anställda, som blir nya kapitalägare, skall få fondaktier även för sina tidigare erhållna aktier. Redan efter tio år skulle man kunna finna en märkbar förändring i maktförhållandena inom 161 Jag är emellertid angelägen om att upprepa att för oss är denna fråga om fördelningen av kapitaltillväxten primärt ett fördelningsproblem och icke ett maktproblem, därför att de anställda — som jag nyss sade — skall ha medbestämmanderätt redan i sin egenskap av anställda. Det är märkligt om socialdemokraterna i näringsutskottet kan anse det vara tillfredsställande att kapitaltillväxten i sin helhet inom företagen skall fortsätta att tillfalla kapitalägarna ensamma. Kan ni verkligen försvara att jobbaren på verkstaden eller på kontoret vid Volvo inte skall få andel i de många fondemissioner som Volvo tid efter annan gör? Det rör sig i ett så framgångsrikt företag faktiskt om minst tiodubbling av förmögenheten för dem som var aktieägare vid andra världskrigets slut. Vore det inte rimligare att vi tillsammans i en utredning konstruerade en regel som fördelade kapitaltillväxten på ett rättvist sätt mellan kapitalägare och anställda? Jag tycker att reservationen 18 till detta betänkande är en stimulerande manifestation från de tre borgerliga partierna, där de visar upp ett klart gemensamt intresse för en sådan spridning av landets förmögenheter som socialdemokraterna icke har lyckats åstadkomma på 40 år och tydligen inte heller nu vill medverka till.

Herr talman! Det skulle vara intressant att ta upp en debatt om den stora principfråga som nu diskuteras, men med hänsyn till den tidsbrist som kammaren har skall jag inte göra det utan uteslutande koncentrera mig på en mindre fråga.

Tillåt mig bara först konstatera att nysparandet i vårt land under senare tid framför allt har koncentrerats till det allmänna, vilket inneburit att denna möjlighet varit så mycket mindre för de enskilda människorna. Bara till ATP-fonderna har det sparats ihop inte mindre än ca 60 miljarder kronor, en helt fantastisk kapitalkoncentration. Det är ingen liten summa som ställts under samhällets kontroll och därmed ökat den politiska makten i landet. Det har under denna debatt flerfaldiga gånger sagts att en sådan utveckling strider mot moderaternas ideologiska uppfattning. Vi menar att de enskilda människorna i större utsträckning bör få möjlighet att skapa sig ett ägande. Det är enligt vår uppfattning av största vikt att det sparande som kan ske i framtiden sprides till så många som möjligt. Det är till detta som våra skatteförslag och sparstimulerande åtgärder syftar. När det nu anses att det finns ATP-medel i så riklig grad att man anser att det kan avsättas en del pengar för aktiespekulationer, så menar jag att man rimligen också borde kunna återlåna till den enskilda människan av Nr 99 de medel som inbetalts för vederbörandes pensionering. Vi har ju redan Torsdagen den ett återlånesystem där företagen kan återlåna av inbetalda belopp. 24 maj 1973 Visserligen fungerar detta mycket dåligt när det gäller de mindre —— företagen, men det beror ju helt på den egendomliga konstruktionen av Allmänna pensionsfondens förvaltning, återlånesystemet. Men nog är det möjligt att även tillåta en viss återlånerätt för den enskilda människan att användas för inköp av ett 72. 77. eget hem eller en bostadsrätt eller för aktiespekulation. Återlånen skulle kunna administreras genom bankväsendet. Man kan genom ett försäkringssystem skapa garantier för att fondmedlen icke försvinner. Sådana försäkringssystem finns redan på andra områden. Utskottet synes emellertid icke alls vara intresserat av att de enskilda människorna får möjlighet att öka sitt sparkapital. Man tycker tydligen särskilt illa om att vederbörande skulle köpa aktier. Man säger att det skulle vara förenat med alltför stora risker. Det ligger i sakens natur att det finns risker med aktieköp. Men hur kan det vara förenligt med aktsamhet om människornas pensionsfonder att låta ett litet antal herrar, som herr Sträng säger, sköta den saken? Om de pampar som får plats i fjärde fondstyrelsen gör ett fel blir det ju stora katastrofer, eftersom det rör sig om så höga belopp. Om en enskild människa råkar göra ett fel med sitt lilla sparkapital, händer inga större olyckor ur det stora helas synpunkt. Riskerna kan då klaras med ett försäkringsgarantisystem. Varför skall man förvägra de enskilda människorna att få använda viss del av sitt pensionsunderlag för aktieköp, när man ändå avser att använda pengarna till spekulation? Skillnaden är bara den att om den enskilde får göra det, så blir det ingen socialisering — men det är tydligen det som är avsikten. Enskilt ägande passar inte in i ett socialistiskt samhälle. Jag har nu föreslagit att det skall göras en utredning för att klargöra hur man skulle kunna komma till rätta med dessa problem och få fram ett system för återlån till de enskilda människorna, för att därmed kunna sprida ett ökat sparande till de många människorna. Jag instämmer i det av herr Regnéll tidigare ställda yrkandet om bifall till reservationen 17, i vilken det hemställs om bifall till min motion nr 1944.